Herr talman! Lars Werner föreslår att vi skall ta med hans parti i en gemensam vädjan till stormakterna om förhandlingar till förmån för nedrustning av kärnvapen och — antar jag — vapen i allmänhet. Den nedrustningspolitik som Sverige bedriver, inom FN och i övrigt, är förankrad hos riksdagen och utformas sedan vidare av regeringen. Det krav på en europeisk nedrustningskonferens som vi förde fram i Madrid fanns — vilket jag påminde om i den utrikespolitiska debatten förra året — också i en socialdemokratisk motion. Det är dock varken socialdemokraterna eller den svenska regeringen som har hittat på idén om en europeisk nedrustningskonferens, men vi stöder den tillsammans. Jag tror därför inte att omvärlden svävar i något som helst tvivelsmål om att det i Sverige finns en genuin politisk opinion bakom den svenska nedrustningspolitiken. Jag tror inte heller att det nödvändigtvis skulle gagna vår trovärdighet, om vi gjorde någon manifestation bara för att tala om att även vänsterpartiet kommunisterna är med i denna enighet. Det gäller allra helst som jag inte blir riktigt klok på vad det är för sorts utrikespolitik som vänsterpartiet kommunisterna egentligen vill föra. De bekänner sig till alliansfriheten, men insisterar samtidigt på att Sverige skall gå med i en organisation vars syfte är att de medverkande länderna skall samordna sin utrikespolitik. Därmed är vänsterpartiet kommunisterna berett att ge avkall på det som i varje fall de övriga partierna i riksdagen menar med alliansfrihet. Att jag gjorde en jämförelse mellan den alliansfria rörelsen och EG har inte någonting att göra med hur demokratisk resp. organisation är. Jämförelsen med EG är uppenbar av just den anledningen att man också inom EG försöker åstadkomma en utrikespolitisk harmonisering. Det skäl som var mest tongivande när Sverige avstod från att ansöka om medlemskap i EG var just att det inte var förenligt med den svenska alliansfriheten att göra sig beroende av andra länder när det gäller utformningen av vår egen utrikespolitik. När det gäller Sydafrikalagen så är denna, vid en internationell jämförelse, långtgående. Den har utarbetats i samarbete med riksdagspartierna. Utöver denna lag vill Sverige, på många områden, införa vittgående sanktioner mot Sydafrika. Men vi har sagt att vi i första hand bör göra det genom att kräva beslut om sanktioner i FN:s säkerhetsråd. Också detta handlingssätt är i linje med fastslagen praxis för svensk utrikespolitik. Det vore bra om alla partier i riksdagen kunde ställa sig bakom denna praxis. Till sist vill jag, herr talman, ta upp frågan om regeringens ansvarsområde. Man kan inte undgå att notera att det ämnet behandlas något olika beroende på om vederbörande nu sitter i regeringen eller inte längre gör detta. I sak har jag inget som helst att invända mot det principiella resonemang som Olof Palme för. En regering har det politiska ansvaret i landet för de verksamheter som regeringen har inflytande över. Och det ansvaret är helt och odelbart. Samtidigt är det självklart att statsråd som av massmedia, konstitutionsutskott eller oförvitliga utredningsmän, tillsatta av den egna regeringen, ställs inför frågor om de har sett det ena eller det andra papperet svarar på dessa frågor. De svarar naturligtvis att de inte har sett papperet, om de inte har gjort det och att de har sett det, om de har gjort detta. Den rätten måste varje människa ha. Men det innebär bara att man fogar information till diskussionen om hur ett ärende har handlagts. Beslutet — i den mån det rör något som regeringen har anledning att befatta sig med — har naturligtvis regeringen ansvar för, ett ansvar som den inte kan skjuta ifrån sig på någon annan. Det finns dock också en annan princip som inte bör glömmas bort i detta sammanhang och som också den är grundläggande för den svenska konstitutionen. Det är att det finns bodelning mellan regeringsmakten och ämbetsverken. Ämbetsverkens ledningar utses av regeringen men arbetar i övrigt oberoende av regeringen — och bör så göra. Detsamma gäller i än högre grad statliga företag. Ledningarna för dessa företag är också utsedda av statsmakterna. Skall vi ha ett decentraliserat samhällssystem, måste vi medge de statliga företagen stor frihet. Samtidigt måste vi naturligtvis också lita på att de uppgifter vi får från deras företagsledningar och ämbetsmän i förvaltningen är korrekta.

Herr talman! Inte kan detta gälla oss! Det tycks faktiskt finnas många svenskar som resonerar så under den nuvarande ekonomiska krisen. De tror, eller säger sig tro, att den gigantiska omfördelning av jordens rikedomar — den största på 500 år — som pågår mellan oljeproducerande stater och andra länder inte skulle ha någon betydelse för oss, en av världens mest oljekonsumerande stater. Att världshandelns nivå 1980 enligt GATT var lägre än sedan 1975 betyder intet för exportstaten Sverige. Vi bör utan vidare kunna vara kvar i vår materiella välfärd, i den kanske högsta levnadsstandarden i världen, med nyttigheters mångfald, en enastående samhällsservice och med förmåner av olika slag, som om intet hade hänt. På liknande sätt är det i fråga om säkerhetsoch försvarspolitiken. Vår långa fredsperiod kommer att fortsätta, det garanterar oss en givmild försyn. Våra grannländer har härtagits — inte vi. I Europa, vår svårt hemsökta världsdel, har två förödande världskrig rasat med miljoner i offer. Men icke kan sådant hända oss! När man tar del av vissa inlägg i vår säkerhetsdebatt, undrar man ibland varifrån denna optimism kommer. Inte är den realistisk. Vår region av världen är icke mindre utsatt än andra, snarare mer. Kärnvapenupprustningen berör våra landamären. Norr om oss, i Murmansk, ligger världens största centrum för kärnvapenrobotar och kärnvapenförsedda ubåtar. Söder om oss står stora konventionella truppstyrkor mot varandra. Och på en sida, Warszawapakten, finns 200 ramper installerade för SS-20, ett förstörelsemedel med en sprängstyrka vida överlägsen Hiroshimabombens. Och den andra sidan, NATO, förbereder liknande terrorvapen, kryssningsrobotar och Pershingrobotar, att installeras från år 1983. Uppgiften att verka för en internationellt balanserad kärnvapennedrustning är enligt vårt sätt att se vår tids största och allvarligaste fråga. Alla krafter måste sättas in härpå. Den stora förintelsen, Ragnarök, då få överlevande kommer att lyckönska de döda, får inte bli alternativet. Målsättningen bör vara, som det heter i regeringsdeklarationen ”att nå fram till reala minskningar av kärnvapenarsenaler i både öst och väst”. Och i en framtid är målet att helt förstöra kärnvapenlagren. Det målet ligger avlägset. Beklagligt är i det sammanhanget att supermakternas SALT-process ännu icke kunnat återupptas. Men ansvaret är faktiskt icke bara supermakternas; även några andra stater vill vara med i den allvarsamma kärnvapenleken. Samtidigt är det klart, vilket också framhålles i regeringsdeklarationen, att vad som händer på kärnvapenområdet icke kan anses isolerat från utvecklingen av de s.k. konventionella vapnen. Svensk opinion är i denna del enig. Oberoende av partifärg har olika regeringar sökt verka för en internationell nedrustning. Tyvärr har vi icke varit framgångsrika. De två senaste åren måste redovisas som förlorade år för nedrustningen. För detta har ingen svensk regering något ansvar. Herr talman! Jag instämmer helt i vad som står i regeringsdeklarationen i denna del men även i allt väsentligt i vad Olof Palme här uttalade. Möjligen vill jag göra en reservation för Olof Palmes optimism om möjligheterna att väcka den allmänna opinionen. Man får inte glömma bort att det i vissa stater i östblocket inte finns utrymme för en allmän opinion. Där råder organisationsförbud, och där kan den som startar en fredsrörelse räkna med en påhälsning från KGB ganska snabbt — kanske rent av sanktioner i form av några år i fängelse eller arbetsläger. Det är med andra ord inte möjligt att jämföra den allmänna opinionen i väst och öst. Den senare saknar möjlighet att komma till uttryck, och det försvårar vad Olof Palme förväntar och hoppas. Vid den nu pågående säkerhetskonferensen i Madrid har svenska förslag tilldragit sig en berättigad uppmärksamhet, och förslagen från vår sida om utvidgade, förtroendeskapande åtgärder mellan Europas stater kan t.o.m. bli framgångsrika efter Bresjnevs senaste uttalande. Därmed vore ett ringa, mycket ringa, men dock steg taget mot en europeisk nedrustningskonferens med detta som viktigaste ämne. Flera stater, däribland Sverige, har som bekant erbjudit sig att stå som värd för en sådan konferens. Tålmodigt och uthålligt måste vi fortsätta våra strävanden, även om resultaten dröjer. Det får aldrig glömmas bort att svenskt konventionellt försvar — något annat finns ju inte — icke är avsett för angrepp. Det hotar ingen. Det råder, som 1978 års försvarskommitté framhåller i sitt senaste betänkande, inget motsatsförhållande mellan våra åtgärder i internationella sammanhang för att undanröja krigsrisker och minska rustningarna och våra egna åtgärder för att trygga vår egen säkerhet och trygga stabiliteten i vårt närområde. Av den debatt som i dag förs framgår att icke alla anser detta utan förmenar att arbetet för nedrustning, internationellt sett, också kräver reduktion av vårt eget försvar. Långt därifrån! Vårt försvar är fredsbevarande, och en reduktion skulle i stället skapa ett tomrum, som kunde vara åtråvärt för omgivningen, och därmed skulle skapas nya krigsrisker i ett alldeles stabilt område. Målet för vår utrikespolitik är dock att bevara Sveriges och det svenska folkets självständighet och nationens oberoende. Detta anser vi bäst kunna ske genom en alliansfri politik som kan trygga vår neutralitet i krig. Och denna vår politik skall stödjas av ett efter våra förhållanden starkt försvar. Men vi är samtidigt medvetna om vårt ömsesidiga beroende folk och nationer emellan, vilket i sin tur medför ett starkt engagemang och ett behov av att redovisa våra synpunkter i viktiga internationella frågor. Även därmed vill vi markera vår oberoende ställning. Emellertid har vår debatt på hemmaplan i ringa utsträckning ställt händelser och utveckling ute i världen i relation till svensk säkerhetspolitik. Inläggen i tal och massmedia har oftare avsett att stimulera till ställningstaganden än till att analysera eller belysa eventuella återverkningar i vårt eget närområde. Tonvikten i debatten har i Sverige, som en forskare nyligen framhöll, mest legat på icke-europeiska frågor, tredje världen och nord-sydfrågan. Våra egna problem har kommit i skymundan, i den mån de över huvud taget behandlats. Ibland har det rent av tyckts som om engagemanget, lusten att engagera sig, vuxit med avståndet. Försiktigheten inför våra nordiska och europeiska problem har varit märkbar. Det är mer oförargligt att tala om Östra Timor än om Baltikum. Just nu äger emellertid i vår omedelbara närhet en utveckling rum, som nära berör oss som Östersjöstat. I Polen har sedan förra hösten en frihetsrörelse gentemot såväl sovjetsystemet som bundenheten till det kommunistiska partiet uppstått genom en ny och oberoende fackföreningsrörelse. Den har mötts av misstro och rädsla av statsoch partiledningar, som i förändringen ser ett hot mot sin egen maktställning. Hotelserna har blandats med erinringar om tidigare invasioner i grannstaterna 1956 och 1968. Militär har marscherat upp, och nya manövrar sägs just nu pågå med deltagande av paktanslutna trupper, däribland östtyska. Men många skäl talar ur sovjetisk synpunkt emot nya invasioner, icke minst förnuftsskäl. Nog borde eftertanken säga att stabilitet och lugn i detta fall aldrig kan säkras på lång sikt med pansarvagnar eller andra militära maktmedel-—i Polen lika litet som i El Salvador. Även det polska folket borde få forma sin egen framtid, fritt från yttre inblandning eller inre förtryck. Konsekvenserna för stabiliteten i Europa för framtiden kan eljest knappast överblickas, ej heller de omedelbara följderna. För Sverige gäller, om det värsta skulle inträffa, att vi är det närmaste andningshålet, den närmaste icke paktbundne grannen. Vilka påfrestningar kan inte vår vakthållning vid gränserna därigenom komma att utsättas för? Är vi beredda härtill? Och får vi resurser att för framtiden hävda vår neutralitetspolitik i motsvarande lägen? Våra försvarspolitiker har alla skäl att fundera häröver. Värdet av en kärnvapenfri zon i Norden, som just nu diskuteras, bör också belysas och analyseras. Förutsättningen för en sådan är att man är överens om vilka områden en sådan zon skall omfatta och att berörda stater godtar överenskommelsen. Norden är i dag icke kärnvapenfritt. I Östersjön finns sex sovjetiska ubåtar med tillhörande kärnvapenbestyckning. De nordiska staterna är däremot fria från kärnvapen. Men en zon bör omfatta hela det geografiska Norden samt därjämte också — som med all rätt framhålles i regeringsdeklarationen — kärnvapen som är avsedda för mål inom zonen, är stationerade nära zonen eller har en sådan räckvidd att de är lämpade att sättas in mot mål inom det nordiska området. I debatten här hemma synes en del missuppfattningar ha uppkommit, och några tycks anse att de danska och norska regeringarna icke längre hävdar dessa förutsättningar. Klara uttalanden ger emellertid vid handen att dessa regeringar står fast därvid; lika klara uttalanden föreligger från Sovjetunionen om att sådana förutsättningar aldrig kan accepteras i samband med diskussion om en nordisk kärnvapenfri zon. Vidare tillkommer en annan synpunkt. Förespråkarna för en zon tycks utgå från att kärnvapenmakter skulle utfärda en garanti för att inte angripa Sverige med kärnvapen, och till denna garanti skulle säkerligen också knytas villkor. Därmed skulle dessa stater också få ett legitimt skäl att bedöma vårt sätt att uppfylla villkoren, t.ex. om vi är berättigade till fortsatt garanti. Därvid skulle ett nytt element införas i vår neutralitetspolitik, vilken vi nu förbehåller oss rätten att definiera själva. Små stater torde, herr talman, över huvud taget göra klokt i att lyssna till erbjudanden om garantier eller utfästelser från stormakter med allra största försiktighet. Vi minns från andra världskrigets förhistoria hur ickeangrepps-garantier var av noll och intet värde, och sannerligen icke hindrade militär aggression när det så passade garantimakten. Nyligen har vi fått ett nytt exempel härpå. Kort före invasionen i Afghanistan förband sig Sovjetunionen i ett avtal med Afghanistan att icke bruka vapen mot grannen. Detta hindrade icke ockupationen. I förra årets utrikesdebatt konstaterades med visst vemod att avspänningen — den så länge prisade men delvis illusoriska, någon ideologisk avspänning var det ju aldrig fråga om — var i fara, inte minst till följd av denna ockupation. 104 FN-stater fördömde denna, men intet ändrades. I dag står 85 000 sovjetiska soldater i landet, medan en tiondel av befolkningen, 1,7 miljoner, har flytt till Pakistan och där skapat världens enligt uppgift största flyktingproblem just nu. Avståndet från Sovjetunionen till Hormuzsundet har förkortats från 1 100 till 550 km. Genom detta sund passerar 60 90 av regionens olja. Förenta staterna söker å sin sida genom nya baser och genom militär upprustning i denna del av världen skapa en motvikt till detta latenta hot mot västerns oljeförsörjning. Denna misstro mellan supermakterna är naturligtvis den verkliga grunden för kapprustningen. Hur skall den kunna avlägsnas? Jag bara ställer frågan. Icke går det genom stridsrop från Vita huset och icke genom deklarationer från Moskva — dessa är intressanta men svårtolkade. Därför krävs i stället handlingar och verkligt förtroendeskapande åtgärder. Kanske kunde ett väl förberett toppmöte vara en väg härtill, men det är inte vår sak att yttra oss därom. Låt oss också erkänna att denna brist på förtroende finns på många håll i världen, icke bara mellan supermakterna. Irak-Iran och arabvärlden-Israel utgör andra exempel, tyvärr icke ensamma och isolerade. Med anledning av vad Olof Palme yttrade i sitt första anförande skulle jag så vilja säga ett par ord om Telubaffären. Mycket kort: Vi delar alla förhoppningen att den utredning som skall komma till stånd och som nu har påbörjats blir fyllig, omfattande och klargörande. Vi önskar också att den omfattar hela den svensk-libyska förbindelsekedjan, alltifrån det avtal som slöts i Stockholm på den socialdemokratiska regeringens tid till vad som därefter har inträffat. Man kan icke bortse från det ena i förhållande till det andra — allt hänger samman. Jag skulle också vilja lyckönska Olof Palme till hans botanisering i 50 år gamla memoarer av en amerikansk officer. Han ville icke dra några slutsatser — det var han försiktig nog att icke göra — men han lät ändå memoarernas bild fogas in i den bild som han själv ville teckna av världsläget just nu och av staterna nu och då. Jag vill råda herr Palme att fortsätta med den botaniseringen. Ämnet är outtömligt; han kommer att finna memoarer som är intressanta i alla delar av världen, om han nu är lika intresserad av dem. Sedan skall jag tillåta mig att gå över till ett helt annat ämne. Utrikesministern började sitt anförande med att erinra om händelserna i Spanien i slutet av förra månaden. Tillåt mig, herr talman, att något ytterligare belysa vad som då hände. Tänk er att en viktig votering med namnupprop pågår i denna kammare. Hela regeringen och samtliga riksdagsmän är på sina platser. Voteringen gäller val av statsminister, sedan den föreslagna regeringsbildaren några dagar tidigare icke erhållit den föreskrivna absoluta majoriteten. Denna gång krävs endast enkel majoritet, varför den föreslagne kandidaten anses ha goda utsikter. Genom dörren till vänster om podiet rusar då in, herr talman, ett 40-tal uniformerade män med kulsprutegevär i händerna. Salva efter salva avlossas, skarpa skott i taket. Genom övriga ingångar strömmar andra uniformerade män in. Kuppens ledare går upp på talmanspodiet, riktar sitt vapen mot talmannen och meddelar att alla kan vara lugna — om några minuter kommer en proklamation att föredras som förklarar vad som sker. Detta ägde rum kl. 18.20 den 23 februari. Läktarpubliken kan se hur regeringen och riksdagsledamöterna sitter i sina bänkar. Talmannen röker — sin vana trogen — lugnt framför dem. Ett intermezzo, som medför nya salvor i taket, äger rum, allt påpassligt uppfångat av en dold TV-kamera. I övrigt är allt lugnt och stilla minut efter minut. Kuppledaren rapporterar per telefon till sina medsammansvurna utanför Cortes på klassiskt sätt: ”Intet nytt, general” — en kod som innebär att hans mission lyckligen genomförts. En och annan partiledare plockas ut, några på läktarna får gå. Under tiden utsätts kungen i sitt residens för påtryckningar. Men han vägrar att ge upprorsmakarna sitt stöd. ”Över min döda kropp.” Några timmar senare, kl. 1.30 på natten, talar han i TV: ”Kronan som symbol för fosterlandets fortbestånd och enhet kan ej i någon som helst form tolerera handlingar eller attityder hos personer som med våld söker avbryta den demokratiska process, som folket på sin tid har godkänt genom den i folkomröstning fastställda konstitutionen.” Därmed är faran över. Men skådespelet i parlamentet pågick i 18 timmar ytterligare, till kl. 12 dagen därpå. Först då släpptes denna nutidshistoriens mest kvalificerade gisslan: en regering, ett helt parlament. Varför berättar en, som av en tillfällighet råkade vara ögonvittne inne i Cortes, detta i den svenska riksdagens utrikesdebatt? Det är av två skäl, herr talman: Dels därför att kuppförsöket belyser hur snabbt och oberäkneligt växlingar kan ske i det utrikespolitiska skeendet — konsekvenserna av en framgångsrik kupp i Spanien hade varit enorma under lång tid framåt — dels därför att det i tider av internationell terrorism och flygkapningar, med eller utan stöd från andra stater, finns skäl att ytterligare tänka på den konstitutionella beredskapen även i Sverige. Konstitutionsutskottet bör fundera häröver; det har hänt en del sedan grundlagberedningens tid. Hur går det om en hel regering tages som gisslan? Förhållandena är visserligen helt annorlunda i Sverige än i Spanien. Vi har inte det separatistproblem som enbart i Baskien på kort tid medfört 300 mord eller avrättningar av polis och militär samt tortyr. Vi har inte förutvarande makthavare som är besvikna över att deras fyra decenniers välde i hägn av diktaturen gått förlorad. Men ej heller vi kan vara trygga mot våldshandlingar av fanatiker eller extremister. Dessa våldets och fanatismens förespråkare är alltför många. Och demokratins och moderationens företrädare är alltför få. Extremisterna minskar förutsättningarna för en demokratisk samhällsutveckling genom sin våldsanvändning, sina strikta läror och sin oförsonlighet. Vi andra får icke förtröttas. Besvikelserna över vad som hänt i många av dessa länder får aldrig leda till likgiltighet inför folkstyrelsens framtid eller inför det oavvisliga kravet på att över all jordens yta hävda mänskliga rättigheter.

Herr talman! Fred och frihet önskar all världens folk. Fred och frihet är de viktigaste mänskliga rättigheterna. Ändå lever så många människor i ofred och ofrihet. Ändå lever så många människor under förtryck och terror. I så gott som alla delar av världen förekommer krig. Det som i särskilt hög grad har fångat världens intresse under senare tid är situationen i El Salvador i Centralamerika. Vi upplever hur president Carters mänskligarättighetspolitik förbyts i hård maktpolitik, där vapenskrammel och antikommunistisk propaganda är medlen. Under senare tid har även bröd använts som vapen av USA. En USA-leverans av brödsäd till Nicaragua har stoppats, en liknande leverans till Mogambique har också stoppats. Följden kan bli svält. Det som i El Salvador helt enkelt är ett klasskrig vill USA göra till ett öst-väst-krig. Alla, ifrån progressiva kristdemokrater och socialdemokrater till marxist-leninister, betecknas av USA som kommunistiska terrorister. Världen måste varnas för kommunismens faror, anser USA-administrationen och skickar ut delegationer till Europa. Till Europa? Men det är ju där som de kommunistiska staterna finns. Det är ju vi i Europa som lever med kommunismen inpå knutarna, och vi har litet svårt att förstå varför de uppskrämda amerikanerna, som lever så långt från kommunismen, skall komma hit och tala om för oss hur farlig den är. Vi vet vad kommunismen står för, och vi tar avstånd från dess ideologi, men vi har litet svårt för att känna oss skrämda av Lars Werner och hans partikamrater i den svenska riksdagen. Den amerikanska hysterin har tappat sinnet för proportioner. Djupgående orättfärdigheter, rättmätiga anspråk på reformer, på framåtskridande och modernisering och krav på jämlikhet märks i hela den centralamerikanska regionen. Allt detta utlöser ett tryck, krav på förändringar som inte kan hejdas. Människorna gör uppror mot orättvisorna. Redan 1932 blev på några veckor 30 000 människor — 4 2 av hela befolkningen — nedmejade i El Salvador. Vad var deras brott? De hade gjort uppror mot de miserabla förhållandena. Förtrycket av människorna i El Salvador har bara fortsatt. 1972 hölls allmänna val i landet. En union mellan det kristdemokratiska partiet, den socialdemokratiska nationella revolutionära rörelsen och den nationella demokratiska unionen gick vid valet samman i Nationella oppositionsförbundet och vann valet. Men som vi vet lurades de på regeringsinnehavet genom ett exempellöst valbedrägeri. 1977 var det ånyo val som oppositionen vann. Även denna gång förhindrades man att bilda regering. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att man tar till andra kampformer. I dag har vi en militärjunta med en civil president som en marionett, och mot den står en bred oppositionsfront som består av socialdemokrater, mittoch vänstergrupperingar, fackföreningar och progressiva kristdemokrater. Den katolska kyrkan ställde på ett tidigt stadium upp på frontens sida. Den mördade ärkebiskop Romero sade en gång: Om alla fredliga medel har uttömts, accepterar kyrkan rätten till uppror och motstånd. I dag är de katolska grupperna den dominerande kraften bland dem som kämpar med vapen i hand. I El Salvador råder i dag ett blodigt inbördeskrig. Sedan hösten 1979 har inte mindre än 12 000 människor dödats. Ytterligare 100 000 har lämnat sina hem och flytt undan våld och terror. Enligt uppgift från ärkebiskopens kansli har inte mindre än 80 920 av de dödade fallit offer för övergrepp från säkerhetsstyrkorna och den extrema högern. Vad är det för krig som förs? Det är en liten minoritets krig mot majoriteten av den utsugna och förtryckta befolkningen. Det är ett krig som grundar sig på generationers försummelser på de sociala och ekonomiska områdena. Fredsoch frihetsälskande folk i världen stöder El Salvadors folk i dess kamp för social rättvisa, mänskliga rättigheter, fred och demokrati. Vi vänder oss med skärpa mot den militärjunta och de ekonomiska krafter som står bakom den, som förtrycker människorna. Vi vänder oss mot USA:s stöd till denna junta. Jag noterar med tillfredsställelse den skrivning om situationen i El Salvador som finns i den regeringsdeklaration som har lämnats i dag. Vi märker också att det finns krafter inom USA som reagerar mot regeringens agerande. I morse hörde vi i radion hur senator Ted Kennedy och andra senatorer och kongressmän har reagerat. Parallellerna med USA:s agerande i Vietnam hopar sig. Man genomför i El Salvador något som kallas ”böndernas jord” — en s.k. jordreform. Det gjorde mani Vietnam också för att isolera FNL från folket. Och det är samme man som är konstruktören av denna s.k. reform. Militära rådgivare skickas till El Salvador. Det gjorde man också till Vietnam. Man inrättar ”free fire zones”, där man får skjuta på allt levande utan varning. Så skedde också i Vietnam. Här skulle man gentemot USA kunna använda det österrikiska ordspråket: ”Att inte kunna något är ingen skam, men att inte vilja lära något är en skam.” Vi vill inte ha ett nytt Vietnamkrig. Vi vill att man skall ta fasta på den förhandlingsvilja som finns hos parterna i El Salvador. Denna förhandlingsvilja har klart och tydligt framförts från FDR och FMNL. Och vi anser att USA skall vara med i dessa förhandlingar. Vi vill att man skall förhandla i stället för att förgöra. Vi anser att USA borde anta Socialistinternationalens förslag att låta Willy Brandt stå till förfogande som en medlande part i syfte att få till stånd en fredlig politisk lösning. USA kan inte undgå sitt ansvar i detta arbete. I ett krig används vapen. Vapen går att köpa för pengar över hela världen. Detta krig, som är ett folks krig för rättvisa och överlevnad, vill USA göra till en fråga om vapenleveranser. Det är att förringa människors berättigade krav på frihet och rättvisa. Man löser inte El Salvadors problem genom antikommunistisk propaganda. Man löser dem genom att angripa de verkliga problemen. Det råder en stor enighet i Sverige när det gäller synen på vad som händer i El Salvador. Vid ett solidaritetsmöte för El Salvador som hölls helt nyligen i Stockholm ställde tusentals människor upp. Alla politiska partier utom moderaterna samt ett fyrtiotal olika grupper och organisationer stod bakom aktionen. Vi upplever dagligen hur röster höjs runt om i landet för olika sympatiåtgärder för folket i El Salvador. Vi har i det här landet haft förmånen att leva i fred i ca 170 år. Vi har haft förmånen att utan inblandning utifrån få utveckla vårt samhälle i demokratisk riktning och mot social utjämning. Mycket av det som för oss är självklarheter är för många människor i världen ett avlägset mål, som de måste slåss för. Därför är det angeläget att vi ger dessa människor vårt stöd — både politiskt och materiellt. Likaväl som vi stödde och stödjer befrielsekampen i Chile och Nicaragua måste vi stödja befrielsekampen i El Salvador eller varhelst som människor kämpar för sin frihet och sitt oberoende. De nya tongångarna från USA-administrationen inger oro. Rapporter talar om hur USA:s utvecklingsbistånd minskar till förmån för militärbiståndet. Från socialdemokratiskt håll har vi ofta framhållit att vi måste ge ett starkt stöd till demokratiseringssträvandena i världen. När biståndsbudgeten kommer att behandlas här längre fram får vi se om dagens stolta deklarationer håller när det gäller att materialisera solidariteten. För att undvika ett beroende av någon av stormakterna är det angeläget att Sverige och likasinnade länder ställer upp med kraftigt ökat stöd till den frihetskamp som pågår i Centralamerika.

Fru talman! Den internationella ekonomiska utvecklingen har under senare år varit svag. Den totala produktionen i OECD-området ökade 1979 med 3,3 90 och 1980 med 1 26. Världshandeln stiger i långsammare takt än tidigare. OECD-länderna är eniga om att de besvärande externa underskotten och den snabba inflationstakten kräver en restriktiv ekonomisk politik. Obalanser i ekonomin utgör klassisk grogrund för protektionism. Likväl har det internationella handelspolitiska regelverket i stor utsträckning respekterats, och fri handel har väsentligen kunnat upprätthållas. Inom vissa betydelsefulla sektorer med särskilda anpassningsproblem har dock avsevärda ingrepp i den internationella handeln vidtagits i många länder. Dessa har ofta tagit formen av s.k. marknadsreglerande arrangemang och frivilliga exportbegränsningar, dvs. åtgärder inte helt öppet och inte helt frivilligt överenskomna mellan importoch exportland. Denna handelspolitiska utveckling innebär avsevärda risker för ett litet, högt specialiserat och mycket exportberoende land som Sverige, som därtill nödvändigtvis under de närmaste åren måste öka sina andelar av världsmarknaden. Sverige är mycket beroende av att de internationella handelspolitiska åtagandena respekteras. Vår begränsade förhandlingsstyrka gör det svårt att agera utanför ett regelverk av den typ GATT erbjuder. Det är väsentligt för oss att de nuvarande friktionerna mellan USA, EG och Japan inte leder till en urholkning av detta regelverk och till mera av maktspråk på den internationella handelns område. Ett särskilt problem är att begränsningar av handeln till vissa marknader kan skapa ökade påfrestningar på andra marknader. Ett aktuellt exempel är den internationella handeln med bilar. Japanerna har funnit sig i att godta inskränkningar i sina möjligheter att exportera till vissa större länder. Exportansträngningarna kan då komma att omdirigeras till andra marknader,t.ex. de nordiska. Detta skapar svårigheter för svensk bilindustri utöver vad normal, internationell konkurrens skulle ge. Inom OECD och i diskussioner med Japan försöker vi vinna förståelse för de problem som kan uppstå också för tredje land när importen begränsas. I likhet med nästan alla OECD-länders ekonomier kännetecknas den svenska ekonomin av brist på balans. Visserligen har hos oss sysselsättningen ökat och arbetslösheten hållits nere, men vi har å andra sidan ett relativt sett mycket större underskott i våra utrikesbetalningar än flertalet andra industriländer. Detta underskott finansieras genom en omfattande internationell upplåning. En fortsatt utlandsupplåning i nuvarande takt och omfattning leder förr eller senare till en situation där Sveriges beroende av utländska långivare blir stort. Dessutom lägger upplåningen en betydande förräntningsbörda på kommande generationer. Regeringen har därför vidtagit olika stabiliseringspolitiska åtgärder. Dessa och de ytterligare åtgärder som förestår följer vissa bestämda handlingslinjer. De totala utgifterna måste sänkas för att vi skall kunna minska efterfrågan på importerade varor. De offentliga utgifterna måste hållas tillbaka, eftersom man härigenom kan frigöra mer kapital och arbetskraft att disponeras av de utlandskonkurrerande delarna av näringslivet. Regeringens olika besparingsförslag syftar till att möjliggöra detta. För att industrin skall kunna inte bara utnyttja existerande kapacitet utan även ta i anspråk nya resurser och expandera, måste den svenska konkurrenskraften förbättras så att efterfrågan både i Sverige och i utlandet kan styras över till förmån för svensktillverkade varor. Det tvåårsavtal på arbetsmarknaden som nyligen träffats ökar förutsättningarna för en sådan utveckling. En kraftig sänkning av marginalskatterna kan underlätta framtida avtal, sänka kostnadsläget och därmed bidra till ytterligare förbättringar i konkurrenskraften. Som en ytterligare insats för att förbättra konkurrenskraften och som ett stöd för företagens egna marknadsföringsinsatser har regeringen kraftigt förbättrat insatserna inom exportfrämjandet. En proposition med särskild inriktning på att stimulera de mindre och medelstora företagens exportansträngningar har nyligen förelagts riksdagen. Likaså lämnas inom kort förslag till åtgärder för att främja exporten av konsulttjänster från statliga affärsverk och myndigheter. Sådana tjänster efterfrågas nu alltmer i utlandet, vanligen som del av stora projekt och system. Statsstödda krediter har blivit allt viktigare i kampen om marknadsandelarna. För att begränsa dessa subventioner förhandlar OECD-länderna om en ändring av överenskommelsen om maximerat statsstöd i kommersiella exportkrediter, den s.k. consensus. Sverige kommer att fortsätta att arbeta för en sådan skärpning av reglerna. Samtidigt tvingar oss emellertid den nuvarande konkurrenssituationen att ge de svenska exportföretagen möjlighet att konkurrera på ungefär lika kreditvillkor som andra länders företag. Därför har regeringen beslutat föreslå förbättrade villkor för statsstödda exportkrediter, främst i form av en räntesänkning. Vidare har från årsskiftet införts ett system med förmånliga u-landskrediter, s.k. blandade krediter, i första hand för att bistå vissa u-länder men även för att stimulera och stödja svensk export till dessa länder. Vi måste emellertid vara medvetna om riskerna med en kreditfinansierad export. Att erbjuda nya och i kommersiella sammanhang relativt okända kundländer kredit ger inte bara möjligheter att utvidga våra exportmarknader. Det innebär också risker att inte få betalt. Det senaste årtiondet har allt fler länder, och inte minst u-länder, ådragit sig allt större skulder, som de nu har svårt att betala. Också upphandling till multilateralt finansierade biståndsprojekt bör beaktas som en möjlighet att öka den svenska exporten. F. n. används endast 20 96 av det multilaterala svenska biståndet för upphandling av svenska varor och tjänster. Det är viktigt att svenska företag på ett tidigt stadium får reda på möjligheter till leveranser och att svenska myndigheter aktivt verkar för en utökad upphandling från Sverige. Åtgärder kommer att vidtas för att öka utnyttjandet av svenska varor och tjänster i både multilaterala och bilaterala biståndsprogram. Som ett led i detta kommer projektbevakningen i internationella organ och banker att förbättras. Turismens betydelse för Sveriges ekonomi och sysselsättning har under senare år framstått allt tydligare. Turistnäringen har gynnsamma förutsättningar för en positiv utveckling. Näringens egna åtgärder för att utveckla de konkurrensfördelar som Sverige har är av avgörande betydelse för hur turismen i Sverige skall utvecklas. Turismens samhällsekonomiska betydelse motiverar dock statliga stimulansåtgärder. Ökade resurser har anslagits till Sveriges turistråd för dessa ändamål. En tredje handlingslinje i regeringens program för att rätta till vårt underskott i de utrikes betalningarna är att stimulera produktion, arbetsinsatser, riskvilligt sparande och nyföretagande. Ju större framgång sådana insatser får, desto mindre blir trycket på att vi skall behöva svälta oss till jämvikt i betalningsbalansen. En offensiv politik för tillväxt måste i en öppen marknadsekonomi som vår inriktas på ökad anpassningsförmåga. Det är viktigt att en sådan anpassning i en dynamisk ekonomi sker under socialt acceptabla former och så att de negativa konsekvenserna för den enskilda individen begränsas. Samtidigt får detta inte leda till att verksamheter utan långsiktig konkurrenskraft konserveras med stora samhällsekonomiska kostnader till följd. Regeringen avser därför inte att med handelshinder försöka rätta till vårt underskott i utlandsbetalningarna. Sådana åtgärder vore dömda att misslyckas. Utlandet — och däribland våra viktigaste handelspartner i Norden — skulle inte godta att vi försökte lösa våra problem på deras bekostnad. Motåtgärder skulle kunna riktas mot Sverige om vi bryter mot våra internationella åtaganden med allvarliga sysselsättningssvårigheter för våra exportindustrier som följd. Även om sådana motåtgärder uteblev skulle handelshindrande ingrepp vara förknippade med allvarliga problem. För konsumentvaror verkar sådana ingrepp fördyrande. Och om vi med tullar eller andra restriktioner beskär importen av halvfabrikat, stiger kostnaderna i de företag som använder dessa insatsvaror. De svårigheter som europeisk och amerikansk bilindustri nu kämpar med beror åtminstone i viss utsträckning på de handelshinder som introducerats på stålområdet. Japansk bilindustri tar halvfabrikat från sin högeffektiva stålindustri, medan EG-länderna och USA har infört importregler som skyddar deras stålmarknader. I det känsliga konkurrensläget har det sin uppenbara betydelse för t.ex. den svenska bilindustrin att få köpa stål till så låga priser som möjligt. Varje procents höjning av stålpriset ökar nämligen de totala tillverkningskostnaderna i denna industri med minst ett par miljoner kronor. På tekoområdet gäller sedan länge speciella GATT-regler, det s.k. multifiberavtalet, som medger begränsning av importen från lågprisländer. Inte desto mindre kan naturligtvis de länder som sådana tekorestriktioner riktar sig mot missgynna de importländer som de uppfattar som särskilt hårdhänta vid exempelvis central upphandling av stora projekt och system. Det finns dessutom mera direkta kostnader. Sverige har omfattande handelsbegränsande tekoavtal med 15 lågprisländer. De ger visst skydd åt vår egen produktion. Men det finns självfallet ingen garanti, fru talman, för att en nedskärning av importen från t.ex. Indien automatiskt leder till en motsvarande ökning av efterfrågan på svensktillverkade tekovaror. Det sannolika är i stället att en viss del av efterfrågan omdirigeras till andra länder inom t.ex. EFTA eller EG-kretsen, mot vilka vi inte kan införa några importhinder utan att drabbas av hårda motåtgärder, som bl.a. kan slå mot vår egen ansenliga tekoexport till detta område. I den utsträckning som våra tekorestriktioner leder till att importen läggs om från lågprisländer till högprisländer innebär detta att importen fördyras. Hur mycket är självfallet omöjligt att avgöra. Ett räkneexempel kan dock ha sitt intresse. Om hälften av vår tekoimport från högprisländerna kunnat köpas till hälften så höga priser från lågprisländer, varifrån importen nu är reglerad, hade vårt betalningsbalansunderskott varit ca 1 miljard kronor lägre per år. Import till lägre priser skulle även innebära att den allmänna prisnivån vore lägre. Multifiberavtalet utlöper vid utgången av 1981. Diskussioner om hur ett nytt avtal skulle kunna utformas, om det nu alls är möjligt att få till stånd ett sådant, har redan inletts. Från svensk sida önskar vi att ett nytt avtal kommer till stånd. Även om man inom den internationella tekohandeln de facto avlägsnat sig från huvudprinciperna i GATT, är det önskvärt att det i alla fall finns en avtalsmässig grund för avstegen. Jag har redan understrukit att det för svenskt näringsliv fordras en kraftig förstärkning av vår konkurrenskraft för att vi skall få ordning på våra utrikes affärer. En sådan förbättrad konkurrenskraft skulle kunna gynna också tekonäringen, som f.ö. rymmer många konkurrensdugliga företag som hävdar sig väl också på exportmarknaderna. På så sätt skulle det också bli lättare för oss att upprätthålla den försörjningsberedskap på tekoområdet som vår alliansfrihet kräver och göra det utan besvärande ingrepp i frihandeln. De s.k. lågprisländerna är i viss utsträckning samma grupp som de s.k. nya industriländerna, NIC. Dessa har haft snabb ekonomisk tillväxt och framgång på exportmarknaderna genom att satsa på privat företagsamhet, marknadsekonomi och internationell specialisering. Även om lönenivån ökar har de självfallet lägre lönekostnader än vi. I den handelspolitiska debatten framförs ibland kravet på att man introducerar en s .k. socialklausul, som skulle ge rätt till importrestriktioner gentemot lågprisländer på den grunden att arbetsvillkoren där vore orimligt dåliga. Sverige verkar i olika internationella organisationer, framför allt i ILO, för att all exploatering av människor i arbetslivet motarbetas och förhållandena i arbetslivet gradvis förbättras. Vi skulle dock kompromettera dessa strävanden om det kunde göras gällande att socialklausulens förespråkare egentligen syftar till att skydda i-ländernas egen produktion från konkurrens. En annan sak är om exportlandet i fråga tillämpar lagar och regler som gör arbetsvillkoren inom exportindustrin mindre goda — och kostnaderna därmed lägre — än i detta lands näringsliv i övrigt. Vi bör också verka för att u-länder som genomgår en framgångsrik industrialisering gradvis åtar sig nya GATT-förpliktelser och därigenom konkurrerar med oss på mera likartade villkor. Det hävdas ofta att det är omöjligt att konkurrera med NIC-länderna både på vår hemmamarknad och på våra traditionella exportmarknader. Detta är en felsyn. Lägre lönekostnader i dessa länder kan t.ex. motverkas av lägre produktivitet i vissa tillverkningsgrenar. Sverige har f. ö. ett stort exportöverskott gentemot NIC-länderna. Det går således uppenbarligen bra att sälja också på dessa länders hemmamarknader. De är inte bara nya konkurrenter utan också nya kunder. En förutsättning är dock att vi är offensiva och dynamiska och låter ett lönsamt näringsliv ha resurser att leda utvecklingen och utnyttja de nya möjligheterna. Alltför ofta syns den föreställningen vinna gehör att man kan undvika obekväma omställningar i näringslivet genom protektionism, men det kan maninte. Omställningarna skulle i själva verket bli allt svårare om vi försöker fördröja och förhindra dem. Resurser dras från de livsdugliga näringarna, som så småningom därmed blir nya problembranscher. Vår höga levnadsstandard har kunnat uppnås genom att vi utnyttjat den internationella specialiseringens fördelar. De som tycker det vore bekvämare att slippa den internationella konkurrensen måste vara beredda på de försakelser som en kraftig standardsänkning skulle innebära. Regeringens avsikt är alltså att skapa förutsättningar för ett näringsliv som är konkurrensdugligt internationellt och accepterar de utmaningar detta innebär, framför att glida in i de mycket smärtsammare omställningar som skulle följa av en mera protektionistisk politik. Av dessa skäl har regeringen bestämt motsatt sig att införa ett system med s.k. importdepositionsavgifter, som socialdemokraterna med avsteg från sin traditionella frihandelsinriktade politik föreslog förra hösten. Det är likaså av stor vikt att andra länder avhåller sig från att införa handelshinder gentemot oss. Genom att vi själva respekterar våra internationella förpliktelser minskar vi risken för att andra bryter sina åtaganden mot oss. Sverige bör ytterligare reducera dessa faror genom aktiva insatser i olika internationella organisationer på handelns område. Arbetet i GATT spelar här en central roll. Den s.k. Tokyoronden gav en fast grund för de fortsatta ansträngningarna att frigöra handeln. På den grunden bör vi bygga vidare. I takt med att produktionen förskjuts från varutill tjänsteproduktion är det väsentligt att också de fördelar som kan uppnås genom ökad internationell handel med tjänster tillvaratas. De utredningar som gjorts visar att det finns en stor potential för ökad export av vårt kunnande på olika områden. Vi fäster därför stor vikt vid det arbete som inletts i OECD för att undersöka förutsättningarna för en ökad liberalisering på tjänsteområdet. Arbetet där har i första hand inriktats på kartläggning av förekommande hinder inom sektorerna byggnadsoch anläggningsverksamhet, sjöfart samt bankoch försäkringsverksamhet. Förslag finns om att utvidga samarbetet till andra sektorer. Detta arbete är stort och tidskrävande. Vi kommer dock att verka för att det bedrivs så skyndsamt som möjligt, så att underlag snabbt kommer fram för diskussioner om avveckling av besvärande hinder för internationell handel med tjänster. För oss i Sverige kan det aldrig bli fråga om att välja tjänstesektorn som ett alternativ till varuexport. Vi behöver i högsta grad bådadera, och båda sektorerna måste öka om vi skall häva vårt bytesbalansunderskott.

För de många mindre och starkt utlandsberoende industriländerna innebär dock påfrestningarna i den internationella ekonomin att det blir extra betydelsefullt att samarbetet inom den vidare i-landskretsen i OECD förlöper på ett konstruktivt sätt. I detta sammanhang har Sverige en viktig möjlighet att komma till tals. Det är därför naturligt att Sverige på allt sätt stödjer verksamheten inom OECD. Samarbetet med EG, vår viktigaste handelspartner, har utvecklats tillfredsställande. Grekland blev den 1 januari iår EG:s tionde medlemsland. Det tilläggsprotokoll till frihandelsavtalet med EEC som Sverige undertecknade med anledning härav innebär att Grekland fram till den 31 december 1985 successivt skall avveckla tullarna för de varor som omfattas av avtalet och att Sverige fr.o.m. den 1 januari i år ger Grekland i huvudsak samma behandling som de nuvarande EG-länderna åtnjuter. Också i fråga om CECA varor, dvs. stål, skall frihandel etableras efter en viss övergångsperiod. Under de nu pågående förhandlingarna om Spaniens och Portugals medlemskap i EG förutses kontakter äga rum mellan Sverige och Gemenskapen. På stålområdet har förhandlingar förts om villkoren för årets handel mellan Sverige och EG. EG har internt genomfört drastiska åtgärder för att minska överutbudet på stålmarknaden. För oss är det viktigt att inte EG:s interna svårigheter leder till inskränkningar i det fria varuutbyte som vi alla har behov av. Det avtal vi i dagarna enats om tillfredsställer våra krav i detta hänseende. Sveriges förhållande till EG grundar sig på frihandelsavtalen och präglas av vår önskan att inom ramen för neutralitetspolitiken ha nära, omfattande och varaktiga förbindelser med Gemenskapen. Det är regeringens avsikt att på denna grund och i lämpliga former fortsätta att bygga ut förbindelserna med EG på de områden där ömsesidigt intresse för samarbete finns. Under 1980 fullföljdes det redan etablerade samarbetet inom olika områden, och några nya tillkom. Ett ramavtal ingicks för att uppnå ett mer regelbundet samarbete om konsumentfrågor. Förhandlingar om ett liknande samarbete om arbetsmiljöfrågor pågår. På senare tid har även kontakter inletts som kan öppna nya samarbetsområden. I januari i år möttes EFTA-länderna och EG för informella diskussioner om tillämpningen av den nya GATT-koden om tekniska handelshinder. I februari hölls så ett första möte för ömsesidig information om statsstöd. På områdena energipolitik och informationsteknologi slutligen har såväl EG som Sverige uttryckt intresse för närmare samarbete. EG:s intresse för samarbete med Sverige markerades hösten 1980 genom ett besök av presidenten i EG-kommissionen. I samband därmed enades man om att ett av de två årliga mötena med blandade kommittén Sverige-EG fr.o.m. 1981 skall ändras till ett möte på hög nivå för diskussion av aktuella ekonomiska och handelspolitiska frågor. Liksom vårt frihandelsavtal med EG fungerar vårt samarbete inom EFTA som en bastion till försvar för en fri handel i tider av stora ekonomiska påfrestningar. EFTA:s ministermöte i juni förra året ägnades särskilt åt att högtidlighålla organisationens 20-årsjubileum, varvid uppmärksamheten framför allt inriktades på den stora framtida betydelse som EFTA och samarbetet där har. Det finns ibland en tendens att nedvärdera EFTA-samarbetets betydelse. Man bör dock vara medveten om att EFTA-länderna tillsammans utgör en stormakt på handelns område. EFTA-ländernas totala export är lika stor som Japans. EG:s export till EFTA-länderna är större än Gemenskapens samlade export till USA, Japan och Sovjet. Ett utökat samarbete mellan EFTA-länderna bör kunna bidra till att befrämja en fri handel, utveckla gemensamma europeiska strävanden och förhindra att mindre industriländers intressen lämnas obeaktade. För de nordiska länderna är den nordiska marknaden av särskild betydelse. Ungefär 25 26 av exporten går till andra nordiska länder. För bearbetade varor är andelen ännu större. Den nordiska marknaden är något av en hemmamarknad, som ger mindre och medelstora företag en möjlighet att pröva sina krafter i den internationella konkurrensen, innan de ger sig ut på mera svårbemästrade fält. Samverkan mellan större nordiska företag kan också ge extra möjligheter att säkra stora projektoch systemleveranser, vilka blir allt vanligare särskilt till oljeländer och u-länder. Det nordiska ministerrådet antog förra året ett arbetsprogram på det ekonomiska området som sammanfattas under rubriken Norden som hemmamarknad. Titeln kan ses både som en karakteristik på det nuvarande läget i det nordiska samarbetet och som en vägvisare för framtiden. Mycket har således redan uppnåtts på det nordiska planet. En fri arbetsmarknad har upprättats. Frihandel har etablerats inom ramen för EFTA-EG. Viss rörlighet för kapitalet medges, och direktinvesteringarna inom det nordiska området tenderar att öka. Detta för att nämna några exempel. Men samarbetsmöjligheterna har därmed inte uttömts. Nu närmast har ministerrådet beslutat undersöka förutsättningarna för att undanröja föreliggande hinder för nordiskt industriellt samarbete. Motsvarande undersökning skall också göras när det gäller kapitalets rörlighet. På energiområdet har de nordiska regeringarna likaså kommit överens om ett intensifierat samarbete. Det rör sig inte här om några spektakulära nya initiativ. Snarare är det fråga om naturliga komplement till den samarbetsstruktur som byggts upp genom åren. Det tillhör styrkan i det nordiska samarbetet att det vilar på en fast och mångfasetterad grund, som går tillbaka på gemensamma geografiska, historiska och kulturella band. Resultaten avspeglar sig i avtal mellan två eller flera nordiska länder eller i samnordiska överenskommelser inom en Regeringen räknar med att ytterligare ett element inom kort skall kunna tillföras detta nordiska nätverk. Förhandlingarna om ett brett ekonomiskt samarbete mellan Sverige och Norge, som har pågått under en längre tid, är nu så långt framskridna att en överenskommelse enligt vår mening bör kunna komma till stånd. Tyngdpunkten kommer här att ligga på industrioch energiområdena, men också andra samarbetsprojekt finns med i diskussionerna. De grundas alla på en insikt om att ansvaret för att utveckla de ekonomiska förbindelserna mellan våra bägge länder i första hand faller på näringslivet självt, men att regeringarna å sin sida kan lägga förhållandena till rätta för ett breddat samarbete. Vi hoppas att på samma grundval kunna gå vidare med samarbetet också med de andra nordiska länderna. Fru talman! Vårt nuvarande bytesbalansunderskott är ungefär tre gånger större än vad det i förhållande till OECD-områdets totala underskott borde vara. Vår handelsbalans visar ett underskott på över 10 miljarder kronor i ett läge då vi i stället behöver ett exportöverskott för att finansiera räntebetalningarna på våra växande utlandsskulder och utlandsturismen samt för att kunna fullfölja våra biståndsåtaganden. Vi lever med andra ord fortfarande över våra tillgångar. Regeringen är fast besluten att bryta denna utveckling. Den ekonomiska politiken har i långa stycken givits en ny inriktning för att möjliggöra en bättre balans. På kort sikt kan några åtgärder t.ex. via budgetpolitiken vara påfrestande men måste likväl genomföras. Alternativet är en fortsatt snabb ökning av våra utländska skulder. Detta alternativ är i längden ohållbart. Vår handelspolitik är inriktad på att återvinna marknadsandelar både här hemma och utomlands, inte genom protektionistiska ingrepp utan genom att stärka vår konkurrenskraft och stimulera till ökade exportansträngningar. Det energipolitiska program som offentliggjordes i februari tar bl.a. sikte på att minska vårt beroende av olja, den utan jämförelse viktigaste enskilda komponenten i vår import. Det kommer att ta tid innan den ekonomiska balansen kunnat återställas. Det viktiga är dock att snabbt kunna vända utvecklingen för att visa oss själva och omvärlden att vi är på rätt väg och få underlag både för fortsatta stabiliserande åtgärder och för den optimism som är en viktig faktor i ett uppsving för näringslivet. Den senaste tidens händelser på det ekonomisk-politiska området inger hopp om att vår konkurrenskraft skall kunna stärkas. De senaste månadssiffrorna för vår utrikeshandel antyder ett minskat underskott. Förtroendet för den svenska valutan synes ha återvänt. Det vore förhastat att därav dra några bestämda slutsatser. Mycket återstår att göra innan den yttre balansen har återställts. Men dessa uppmuntrande tecken utgör en uppfordran till oss att med fast hand fullfölja den politik som vi stakat ut.

Fru talman! Först en liten randanmärkning. Staffan Burenstam Linder valde att kritisera ett socialdemokratiskt förslag som diskuterades här i riksdagen för ungefär ett halvår sedan och som då avslogs av den borgerliga majoriteten. Det hade varit litet mer heroiskt om Staffan Burenstam Linder också tillagt att vår handelsbalans under den tid som har gått sedan riksdagen fattade det beslutet fått ett ackumulerat underskott på inemot 2 miljarder kronor. Den svenska nationen lånar nu utomlands omkring 70 milj.kr. varje dag. Regeringens politik, den som riksdagsmajoriteten då fattade beslut om, har alltså misslyckats, och något alternativ till den politiken presenteras inte här och nu. Och det var ju regeringens misslyckade politik som ledde fram till att en extra riksdag fick inkallas i ett akut krisläge förra sommaren. Fru talman! Debatten om vårt förhållande till länderna i den tredje världen har tämligen ensidigt kommit att handla om två saker: det svenska biståndets innehåll och utformning och de svenska privata företagens handel och investeringar. Men samtidigt har under de senaste åren pågått en bred utveckling i en rad länder i den tredje världen där dess samhällen vill vidga kontakterna och utbytet med industrialiserade och alliansfria länder av Sveriges typ på många olika områden. Det kan gälla utrikespolitiskt samarbete, vetenskapligt och kulturellt utbyte, överföring av kunskap och teknologi, en vidgning av de kommersiella relationerna, osv. I Sverige diskuterar vi emellertid enligt min mening förhållandevis litet om hur det svenska samhället skall kunna möta och vidareutveckla de önskemål om fördjupade relationer som kan finnas hos olika u-länder. Det svenska biståndets utformning och företagens ekonomiska utbyte är självfallet två viktiga poler i dessa relationer, men mellan dem finns ett helt spektrum av insatser där det svenska samhället borde kunna ta initiativ. Diskussionen härom har emellertid ibland blockerats av en kanske alltför inåtvänd och från specifikt svenska utgångspunkter förd debatt om bistånd och företagsinvesteringar. Socialdemokratin tar i detta sammanhang flera initiativ till att söka belysa olika krav på den svenska politiken i förhållande till den tredje världen, bl.a. genom en u-landspolitisk konferens senare i denna vecka. Vi vill vända på frågeställningen om Sveriges möjligheter att göra insatser genom att inbjuda representanter för skilda intressen och områden i tredje världen och ställa frågan till dem: Vilka krav ställer den tredje världens folk på ett litet, rikt, neutralt land som Sverige inom ramen för en ny ekonomisk världsordning, den som debatterats i olika internationella fora? Vilken roll kan Sverige spela inom nord-syd-dialogen, anser de, internationellt och i det direkta bilaterala samarbetet med länder i tredje världen? Kan vi också i framtiden fungera som vad vi i den svenska debatten ibland benämner brobyggare? Eller har den möjligheten passerats av den ekonomiska händelseutvecklingen under det sena 1970-talet genom den intensifierade och djupa ekonomiska kris som nu råder i såväl i-länder som u-länder? De frågeställningarna ingår också i det programarbete som nu bedrivs inom socialdemokratin. En viktig utgångspunkt för vårt arbete är naturligtvis de krav på internationellt samordnade aktioner för att söka identifiera ömsesidiga intressen mellan u-länder och i-länder som bl.a. Brandtkommissionen har tagit upp i sitt program för överlevnad. I den djupa ekonomiska kris som nu härjar i såväl nord som syd finns på vissa områden tydliga intressekonflikter mellan rikare och fattigare länder. Men som Brandtkommissionen har visat, är det ömsesidiga beroendet också så stort att endast internationella överenskommelser, som verkligen tar hänsyn till u-ländernas utvecklingsbehov, kan göra det möjligt att skapa en stabil efterfrågan i både nord och syd. Först därigenom kan den nuvarande krisen övervinnas. Många länder i den tredje världen är fortfarande utsatta för exploatering från olika i-länder. Det tar sig uttryck i råvaruprisernas ogynnsamma utveckling, i de multinationella företagens förmåga att kvarhålla ett beroende, osv. Det kan innebära att investeringar av i-landsbaserade företag mer tar hänsyn till globala marknader än till resp. u-lands genuina utvecklingsbehov, osv. Mindre än 10 96 av världens industriproduktion kommer från u-länderna, även om ökningen på marginalen på många håll är snabb. Men den internationella krisen har slagit mycket hårt i den tredje världen som helhet, vars råvaror — förutom oljan — ju inte på långt när ökat i pris på samma sätt som industrivarorna har gjort. I många länder i Afrika har levnadsstandarden och livsmedelsproduktionen per individ minskat under senare år. För inte så få u-länder tar oljenotan den ena halvan av deras exportinkomster och lånebetalningarna, skuldtjänsten, tar den andra halvan. Men till de mer renodlat ekonomiska konfliktanledningar som kan finnas mellan nord och syd måste läggas supermakternas ökande tendens att vilja omvandla — eller utnyttja, om man så vill — delar av nord-syd-problemen i en öst-väst-dimension. Supermakternas rivalitet kan då bidra till att blockera konstruktiva lösningar som skulle kunna främja den tredje världens utveckling. Tarbetet för oberoende är u-ländernas eget samarbete inom ramen för den tredje världens internationella organisationer självfallet av största betydelse. Det gäller arbetet i den alliansfria rörelsen, i 77-gruppen och på andra håll. Det finns också här en rad beröringspunkter för ett litet, neutralt land som Sverige, som strävar till oberoende gentemot supermakternas intressen och dominans, även om vi självfallet inte kan bli medlemmar i organisationen. Som någon har uttryckt det är den alliansfria rörelsen ett politiskt instrument för den tredje världens folk för att dämpa supermaktsrivalitetens effekter i deras länder. Alliansfriheten i den tredje världen kan på ett sätt ses som ett slags skyddsmekanism för u-ländernas säkerhet, motsvarande den viktiga roll som de europeiska staterna tillmäter avspänningen här. På det ekonomiska planet har u-länderna i den alliansfria rörelsen och i 77-gruppen samordnat sina strävanden mot en större jämställdhet mellan olika länder. Marknadskrafterna och kontrollen över internationella organisationer som IMF gynnar som bekant vissa rikare i-länders intressen och kan därmed bli ett hinder för u-ländernas självständighet. Här finns också viktiga anknytningspunkter för en svensk utrikespolitik och u-landspolitik. På det bilaterala planet måste Sverige söka bredda sina relationer med länder i den tredje världen som strävar till nationellt oberoende och en ekonomisk och social frigörelse för det fattiga folkflertal som lever där. En viktig fråga blir då hur vi skall kunna utveckla och praktiskt realisera samarbetsavtal mellan Sverige och länder i den tredje världen där det finns ett ömsesidigt intresse av fördjupade relationer. I många länder i den tredje världen har den statliga planeringen stor betydelse för hela ekonomin. Regeringen uppträder där som förhandlande part. Allt fler u-länder vill utveckla ett samarbete med Sverige på flera områden samtidigt; det kan gälla vetenskapligt samarbete, t.ex. genom SAREC, eller överföring av teknologi och kunskapi hela, färdiga system. Låt oss ta ett par konkreta exempel på det kommersiella området och i fråga om teknologiöverföring. Det kan gälla paketprojekt som bidrar till att bygga upp en hel sektor i ett lands ekonomi, t.ex. fiskesektorn, där ett land kan vilja ha samarbete kring allt från kartläggning av fiskstimmen i havet — då kan man behöva förhandla med de fiskande nationerna — till fiskebåtar, yrkesutbildning av fiskare, kylanläggningar och transportsystem m.m. Samarbetet kan också gälla områden där Sverige av tradition har en god resursbas genom sin stora offentliga sektor, t.ex. transportområdet.

Vår diskussion gäller bl.a. hur vi här skall kunna bidra med nödvändiga lösningar av u-ländernas utvecklingsproblem samtidigt som sysselsättningen i Sverige på lång sikt kan främjas på ett viktigt område. En förutsättning för en del u-länders utveckling av handeln med de industrialiserade länderna kan vidare vara att utbytet baseras på s.k. kompensationsaffärer. Det innebär att u-landet inte har möjlighet att betala i hårdvaluta utan i stället vill sälja och marknadsföra några av sina exportvaror i Sverige som ersättning för köp av svenska varor och tjänster eller svensk teknologi. Eftersom u-landets exportvaror kan ligga på helt andra områden än det man har importerat från Sverige kan detta slags kompensationsaffärer för att få betydelse kräva en stark samordning, om de skall utvecklas. I denna situation, där alltså olika länder i den tredje världen vill bredda sina kontakter med oss på flera områden, har man inte så sällan riktat kritiska synpunkter mot Sveriges möjligheter att fungera som motpart för ett ekonomiskt utbyte. Man säger ibland på u-landshåll att det är svårt att i Sverige finna ett sammanhållande organ, till vilket u-landet kan rikta sina önskemål och där man kan göra beställningar. Den svenska resursbasen och de svenska kunskaperna finns inom många tekniska områden spridda på olika företagsgrupper, på stora och små industrier runt om i landet, på statliga institutioner osv. Det är ofta mycket svårt för u-länderna att överblicka vilka möjligheter Sverige har att bidra med utvecklingen av en viss bestämd handelssektor. Det finns en känsla av förvirring när man vänder sig till Sverige för att försöka bredda samarbetet, och en rad u-länder har givit vittnesbörd om detta.

Detta förutsätter bl.a. att det tillskapas ett institutionellt arrangemang i Sverige med en förmedlande funktion mellan den svenska resursbasen och resp. u-land och som också kan bidra med en viss finansiering. Innehållet i samarbetsavtal kan vara skiftande beroende på resp. lands speciella förhållanden och på de områden där bägge länder har ett intresse av att fördjupa samarbetet. Samarbetsavtal kan upprättas med ett land som får svenskt bistånd, t.ex. om landet i fråga utöver biståndet vill vidga sitt ekonomiska utbyte med Sverige samt om också vi har ett intresse av ett fördjupat ekonomiskt samarbete med landet. Ett avtal kan vidare gälla s.k. medelinkomstländer i den tredje världen, dvs. länder som har alltför gynnsamma ekonomiska förhållanden för att kunna komma i fråga för svenskt bilateralt bistånd. Men man kanske har andra gemensamma intressen av ett fördjupat samarbete — utrikespolitiskt, vetenskapligt, teknologiskt eller kommersiellt. Ett avtal kan naturligtvis också ha en rent kommersiell inriktning. Det kan gälla överenskommelser med förhållandevis resursstarka länder i den tredje världen, bilaterala överenskommelser om råvaruförsörjning kopplade till utbyggnad av förädlingsindustri osv. Sammanfattningsvis kan ett utbyggt samarbete gälla såväl fattiga u-länder som medelinkomstländer och förhållandevis starkt ekonomiskt utvecklade länder i tredje världen. Avtalen får olika inriktning och innehåll beroende på vilken typ av land det gäller. Gemensamt är att Sverige har ett utrikespolitiskt intresse av att fördjupa samarbetet med sådana nationer och regeringar i tredje världen som arbetar för nationellt oberoende och en självständig ekonomisk utveckling och som därför också kan ha intresse av att samarbeta med ett neutralt industriland som Sverige, ett land som ju saknar anknytning till de gamla koloniala intressena och till supermakterna.

Fru talman! Jag kritiserade socialdemokraternas förslag angående importdepositioner, som framlades för ett halvår sedan. Jag gjorde det därför att det fortfarande utsänds protektionistiska signaler från socialdemokraterna. Det vore bra om herr Hellström ville redogöra för den politik som socialdemo kraterna egentligen för när det gäller de centrala handelspolitiska spörsmålen. Skall det vara protektionism eller inte? Står ni fast vid era importdepositionsförslag från tidigare? Dessa förslag återkommer ibland i anföranden här och där. De upprepas icke i motioner, och det är ju bra.

Det går inte, som herr Hellström gör, att ursäkta förslag av denna typ med att Sverige har ekonomiska problem som, enligt vad han säger, har skapats av den borgerliga regeringen. Det går inte heller, som socialdemokraterna gör, att hävda att deras förslag på det ekonomisk-politiska området med större inslag av socialism, ännu mer offentliga utgifter, högre skatter och för den delen också högre privat konsumtion samt fler regleringar skulle ha skapat ett bättre ekonomiskt läge. Allra minst går det att göra gällande att den typ av handelspolitiska förslag från i höstas som ni lade fram och som även numera återkommer skulle ha lett till förbättringar. Det är tvärtom så att protektionistiska åtgärder, vare sig det gäller importdepositionsavgifter eller annat, skadar samarbetet med andra länder, eftersom dessa då vidtar motåtgärder mot oss. Även utan motåtgärder skulle de komma att skada oss av de skäl som jag har angivit i den handelspolitiska deklarationen. De kan skada genom att prisnivån stiger, genom att insatsvaror blir dyrare och konkurrensförutsättningarna för svensk exportindustri därigenom blir sämre än de annars skulle vara — det finns en rad sådana nackdelar. Och det är väl också, herr Hellström, anledningen till att när tidigare ett antal länder, t.ex. Finland och Danmark, vidtog den typ av åtgärder som ni har föreslagit kom det kraftiga protester från den dåvarande svenska regeringen, uttalade av den dåvarande handelsministern Feldt och den dåvarande statsministern Palme. Det fanns då ingen som helst förståelse för att problem i dessa länder skulle motivera att de kunde vidta åtgärder av det slaget. I stället fanns det tankegångar som jag bedömer som riktiga, nämligen att detta var åtgärder som i längden inte skulle visa sig framgångsrika för de länder som vidtog dem. Dessutom skulle de lätt urarta på det viset att de framkallade motåtgärder i andra länder. Vad gäller omvärlden, herr Hellström, vill jag föreslå att ni, när ni har den där u-landskonferensen som herr Hellström helt och hållet ägnade sitt anförande åt, frågar de företrädare för u-länderna som ni var så angelägna om att lyssna på om de sluter upp bakom vissa inslag i den socialdemokratiska handelspolitiken. Jag undrar om de med förtjusning skulle se fram emot att det blev importdepositioner i Sverige. Ni kan också fråga dem vad de tycker om socialdemokraternas långtgående protektionistiska politik på tekoområdet. Fråga dem också om de har läst den socialdemokratiska partimotionen om protektionistiska ingrepp på glasindustrins område. Fråga gärna sådana saker, så att ni får ett korrekt underlag för de deklarationer som herr Hellström ämnar göra i handelspolitiska frågor i Sveriges riksdag. Herr Hellström skulle speciellt överlägga med dessa företrädare för u-länderna om vilken sorts samhälle vi skulle ha i Sverige för att det skulle passa u-länderna. Om man inte har bjudit in ett skevt urval av representanter för u-länderna kommer de att tala om för herr Hellström att det betydelsefulla är att Sverige visar en anpassningsförmåga som gör att man inte behöver ägna sig åt protektionism. De kommer att tala om att det är bra om Sverige för en politik som gör att vi kan återvinna konkurrenskraften. Endast om vi är konkurrenskraftiga kommer vi i längden att ha råd att fullfölja de åtaganden som vi har gjort i fråga om vår u-landshjälp. Herr Hellström sade att u-landsrepresentanter ofta är litet förvirrade när de nalkas det svenska samhället, för det är inte så lätt att få besked om vilken institution som i det ena eller det andra avseendet — vare sig det gäller teknologiöverföring eller annat — kan hjälpa dem. En anledning till den förvirringen är att socialdemokraterna sprider stor förvirring om vilka handelspolitiska principer som det finns en allmän uppslutning kring. Det är en mycket betydelsefull källa till förvirring. Det föreföll som om herr Hellström menade att Sverige egentligen inte hade några egna intressen — Sveriges politik skulle utformas helt i enlighet med vad man ville i u-länderna. Jag anser att våra u-landsförbindelser är synnerligen betydelsefulla, och vi försöker inom handelsdepartementet, utrikesdepartementet och andra departement att vårda oss om dessa förbindelser. Men jag tror att herr Hellström skulle ha svårt att ute i olika hörn av Sverige få gehör för åsikten att Sverige bara existerar för u-länderna och att vi skall omforma hela samhället för att få det att passa ur sådana synvinklar. Vi har faktiskt omfattande egna hänsyn att ta, och — jag säger det på nytt — vi hävdar inte dessa på grund av någon sorts svensk egoism: men det är bara genom att ta dessa hänsyn som vi kan fullfölja vår traditionella insats inom det internationella samarbetets ram. Då kan vi inte ha den typ av protektionism och annat sådant som herr Hellströms politiska uppläggning av handelspolitiken och hans illa utformade ekonomiska politik skulle leda till.
Fru talman! Det förefaller som om Staffan Burenstam Linder ägnar sig åt en kvalificerad form av skuggboxning. Protektionistiska signaler sänds fortfarande ut från socialdemokratin, säger han. Det visar att han i varje fall inte lyssnade på mitt anförande. Det visade f. ö. också de kommentarer han gjorde om mitt anförande, där jag underströk de ömsesidiga intressena och värdet av att identifiera var det faktiskt finns ömsesidiga intressen mellan olika u-länder och Sverige och var det finns konflikter. Men det är en analys som tydligen är Staffan Burenstam Linder främmande. Det som är litet tråkigt med Staffan Burenstam Linders inlägg är att det visar regeringens brist på ansvar. Man går tillbaka till en debatt som fördes för ett halvår sedan. Det har varit en urusel utveckling i svensk ekonomi därefter som har lett till en akut valutakris, där en miljard kronor lämnar landet per vecka. Detta tvingade riksbanken att höja diskontot med 2 96 — något som slår utomordentligt hårt mot de svenska investeringarna, mot den konkurrenskraft som Staffan Burenstam Linder i allmänna ordalag men utan precision eller skärpa har talat om här. Det är ju er politik som har förts under den här tiden och som har lett Sverige fram till det utomordentligt usla läge vi befinner oss i. Och det var er dåliga ekonomiska politik som tvingade er att inkalla det extra riksmötet i somras för att behandla det akuta ekonomiska krisläge ni hade fört landet in i. Att det då också krävdes extraordinära åtgärder visade sig mycket tydligt under detta extra riksmöte, med hänsyn till hur akut krisen var. Krisen var inte så akut, sade ni. Men det har ju bara blivit värre! Man tar lång tid på sig här i talarstolen, utan att på något sätt tala om för riksdagen eller för allmänheten hur regeringen vill ta sig ur den kris man har kommit in i. Hur skall ni vända industriinvesteringarna, när de extrema räntehöjningarna nu slår hårt mot både småföretagare och storföretagare och tar bort framtidstron? Det är de frågorna som ni borde ägna er åt.
Fru talman! Låt mig gärna säga att herr Hellström i sitt anförande inte återkom till olika protektionistiska tankegångar. Men herr Hellström är tydligen oppositionens huvudtalare efter det att regeringen har avgivit sin handelspolitiska deklaration, och därför talar herr Hellström inte bara för sig själv, utan han talar som representant för sitt parti. Det finns i Sverige och i andra länder ett stort intresse av att få reda på vad som till sist är socialdemokraternas huvudprincip i praktisk handelspolitik, dvs. inte bara i retorik. Därför vill jag gärna uppmärksamma herr Hellström på att i den handelspolitiska debatten i Sverige — som herr Hellström kanske inte följer men som faktiskt förekommer — har man från socialdemokratiskt håll, t.ex. från herr Feldt så sent som i finansdebatten i riksdagen för någon månad sedan, återkommit till olika protektionistiska tankegångar. I t.ex. metallindustriarbetarnas handlingsprogram som kom häromdagen finns det också sådana antydningar. I socialdemokraternas tekomotioner föreslås ytterligare importåtstramande åtgärder. På glasindustrins område finns det förslag om åtstramningsåtgärder.

Det har också funnits en stor uppslutning bakom denna på grund av att man har ansett att den lagt grunden för en stor del av svenskt välstånd. Jag tror faktiskt att herr Hellström inte kan komma undan så lätt som att bara säga att han i sitt anförande valde att inte ta upp de här frågorna. Det går inte heller att bara hänvisa till att socialdemokraterna för något halvår sedan lade fram sina förslag om importdepositionsavgifter därför att regeringen hade inkallat ett extra riksmöte och den ekonomiska utvecklingen var bekymmersam eller till att den ekonomiska utvecklingen fortfarande är ägnad att inge bekymmer. Det går inte att komma undan med det, för ett av argumenten mot de protektionistiska förslagen är att den ekonomiska utvecklingen skulle ha blivit ännu sämre om man följt de förslagen. Jag har i regeringsdeklarationen återgivit huvudlinjerna i det ekonomisk-politiska program som regeringen arbetar efter för att få till stånd en bättre balans i svensk ekonomi. Ett betydelsefullt led i detta program är att inte förfalla till protektionism. Herr Hellström har helt rätt i att Sverige ingalunda ännu har övervunnit sina ekonomiska problem — tvärtom. De åtgärder som regeringen har föreslagit är emellertid ägnade att vända utvecklingen i rätt riktning, till skillnad mot den socialdemokratiska modellen som ena dagen innebär ytterligare expansion och den andra dagen kritik mot regeringen för att den inte stramar åt ännu mera. Det talas om mera offentlig konsumtion, högre skatter, regleringar och annat. Jag menar, fru talman, att denna politik skulle vara förödande för Sverige och för tilltron till Sverige i omvärlden. Herr Hellström frågar vad regeringen gör för att få ordning på industriinvesteringarna, och jag vill då säga att de olika förslag som regeringen har lagt fram och de åtgärder som har vidtagits kommer att få ett gynnsamt resultat. Om man dessutom snabbt kunde avsluta löntagarfondsdebatten, skulle tilltron till framtiden avsevärt öka hos dem som har att fatta beslut om olika investeringar. Om herr Hellström kunde bidra till att den debatten upphör, skulle det vara en mycket verkningsfull åtgärd.
Fru talman! Det är ju en utrikespolitisk debatt vi för här, och jag vill därför säga att vi som sitter i utrikesutskottet f. n. har en ganska intensiv debatt med Staffan Burenstam Linders partivänner, som verkligen för fram protektionistiska krav, vilket vi från socialdemokratin inte gör. Det är krav på hårdare bindning när det gäller biståndsgivningen, och det är förslag som innebär en försvenskning av biståndet. Detta är rimligen något som Staffan Burenstam Linder känner till. Men det har uppenbarligen varit så under den här regeringsperioden att man inom moderata samlingspartiet talar med två tungor. Man går i riksdagen ut med protektionistiska krav från riksdagsgruppens sida — det är som bekant inte så få av Staffan Burenstam Linders partivänner som har undertecknat den aktuella motionen, utan den är tvärtom en medveten manifestation av många riksdagsledamöter — samtidigt som Staffan Burenstam Linder som regeringsrepresentant framträder som frihandlare. Det är denna dubbelhet i er politik som ni har drivit — för all del tekniskt skickligt ibland — när ni fört fram två budskap samtidigt. Men vänd er till era partivänner här i kammaren, Staffan Burenstam Linder! Håll ett tal om protektionismen för dem! De kanske kan behöva det, men socialdemokratin behöver det inte. Staffan Burenstam Linder viker fortfarande undan från regeringsansvaret. Det har ju bara blivit sämre på alla de områden som är relevanta för en bedömning av den handelspolitiska utvecklingen. Så till diskussionen om det extra riksmöte som inkallades i somras. Den extrema diskontohöjning med 2 96 som infördes i januari var en direkt följd av en akut valutakris, som i sin tur var en följd av tveksamheten kring den enorma svenska upplåningen. Därtill kom regeringens oförmåga när det gällde att lägga fram ett ekonomisk-politiskt program i januari. Om det är någonting som skadar investeringsviljan i Sverige på lång sikt, så är det en sådan politik. Det är en havererad politik. Det bär mig emot att använda ord som ”havererad” eller ”totalt misslyckad”, för det blir lätt en inflation i den typen av ord. Men tyvärr är det bara med sådana ord vi kan beskriva det som nu faktiskt sker. Ni har misslyckats, och ni har demonstrerat här att ni inte heller har någon alternativ politik som skulle kunna föra Sverige ut ur krisen. Staffan Burenstam Linder ironiserar över glasarbetarna i Småland, men vilket är Staffan Burenstam Linders budskap till glasarbetarna eller till dem som arbetar i tekoindustrin? Hur mycket vill Staffan Burenstam Linder öka arbetslösheten för att komma till rätta med de akuta kriser som råder i de näringarna? Hur bedömer Staffan Burenstam Linder att arbetslösheten inom dessa industrier kommer att öka mot bakgrund av att den svenska regeringen inte har någon näringspolitik? Ni vill ju tvärtom avrusta de organ som hanterar näringspolitiken och ger möjlighet att stödja t.ex. småföretagen och därmed också göra det möjligt att få stabilitet i sysselsättningen.
Fru talman! Om jag får börja med glasarbetarna i Småland och tekoarbetarna, skulle jag vilja till Mats Hellström säga detsamma som jag också har sagt i regeringsdeklarationen, nämligen att framtiden för dem, liksom för alla som har sysselsättning i Sverige, ligger i att det finns konkurrenskraft. Det är detta som är A och O. I längden går det inte att klara vare sig den ena eller den andra industrigrenen utan att det i grunden finns en konkurrenskraft. Denna konkurrenskraft måste uppnås på olika sätt, bl.a. genom löneavtal som någorlunda ansluter sig till utvecklingen av produktiviteten, vidare att man inte genomför höjningar när det gäller arbetsgivaravgifter och annat som medför att lönekostnaderna stiger. Dessutom måste marginalskatterna sänkas, så att det blir lättare att sluta avtal utan att det bara blir inflation. Den offentliga sektorn får inte heller öka så mycket att den lägger beslag på de olika resurser som i stället behöver sättas in i utlandskonkurrerande näringar. Det är på detta sätt som industriarbetare och industritjänstemän, och över huvud taget svenska folket, till sist måste klara sig. Det är dessa utgärder som regeringen står för, det är det alternativ som vi försöker arbeta efter. Socialdemokraternas alternativ — i den mån det finns något sådant, annat än att bara säga nej till allt vad regeringen föreslår — är dåliga. Bl. a. gäller detta era protektionistiska förslag, som allvarligt skulle försämra utvecklingen. Vad skulle Mats Hellström säga till exempelvis de metallarbetare som skulle bli arbetslösa genom motåtgärder av utlandet, om vi skulle sätta i gång med det som ni antyder? Sedan är det fel att säga att allt har blivit sämre och sämre. Ser vi t.ex. på handelsbalanssiffrorna för de senaste 4-5 månaderna, märker vi att det har blivit en klar förbättring, jämfört med motsvarande period 12 månader tidigare. Den svartmålning som ni ”ryggmärgsartat” gärna ägnar er åt är inte riktig. Dessutom upprepar jag gärna att vi inom regeringen inte tror att de olika insatserna kommer att resultera i ett genomslag omedelbart. Det kommer att ta tid att vända det hela rätt. För att kunna klara detta krävs att man vidtar vissa åtgärder, som förvisso är impopulära. Socialdemokraterna, som för en enkel politik och bara grälar om allting, skall dock till sist inte kunna övertyga svenska folket om att den typen av nejsägeri är någonting som är ägnat att befrämja vare sig den ena eller den andra gruppens välstånd i Sverige.

Det är anmärkningsvärt att socialdemokraternas huvudtalare icke är beredd att göra en klar deklaration av det slaget. Om Mats Hellström tror — att döma av hans inlägg gör han tydligen det — att Sverige helt bör utformas som u-länderna tycker, vill jag på nytt ge Mats Hellström rådet: Fråga gärna deltagarna från de länder som representeras på er konferens, om de verkligen tycker att den politik som ni här talar för kännetecknas av solidaritet. Ni har en viss tendens att hänga ut honnörsord om internationell solidaritet o. d. Men när det sedan kommer till kritan är ni inte dåliga på att skriva motioner, som innehåller mycket av motsatsen — och som dessutom skulle skada även Sverige. Det skulle nämligen olika protektionistiska ingrepp göra.

Fru talman! För förtroendet för Sverige som ekonomisk samarbetspartner är det väsentligt att vi håller oss till de internationella spelregler som vi själva varit med om att utforma. Genom avtal i GATT, med EG och via EFTA har Sverige drivit på utvecklingen mot frihandel. Vi är också själva mycket beroende av att frihandeln bevaras och stärks. För Sveriges många internationella företag — företag som svarar både för huvuddelen av våra exportinkomster och för arbetstillfällena inom industrin — är frihandeln ett livsvillkor. För det ekonomiska samarbetet inom bl.a. Norden och med u-länderna är frihandeln av central betydelse. Det är, fru talman, mot den bakgrunden glädjande att regeringen genom handelsministern ger ett klart och otvetydigt förord för fortsatt frihandel. Ur den synpunkten väckte också det socialdemokratiska förslaget om särskilda depositionsavgifter på importen stor besvikelse hemma och utomlands. Det är ett förslag som ytligt sett flyttar en del av bördan av den nödvändiga ekonomiska åtstramningen från Sverige till andra delar av världen. Men risken är stor att omvärlden slår tillbaka och på så sätt fördubblar den börda vi får bära. Förslag som syftar till att begränsa frihandeln är riskabla för svensk ekonomi. Sådana förslag strider mot våra gemensamma grundläggande internationella värderingar. De väcker skadeglädje hos våra kritiker och förvåning och irritation hos våra vänner i alla delar av världen. Innebär, Mats Hellström, det du sade, att socialdemokratin nu övergett sitt protektionistiska förslag om importdepositioner? Du har i dina inlägg försiktigt underlåtit att ge klarhet på den punkten. Genom att jag nu ställer frågan till dig får du en chans till att tala om hur det förhåller sig på det planet. Fru talman! Den moral vi ålägger oss — och skall ålägga oss — när det gäller att värna den fria handeln måste vi också upprätthålla på andra områden. Liberala honnörsord som näringsfrihet och fri handel kan sålunda inte åberopas till stöd för ekonomiskt samarbete med ett land som från grunden och hela vägen upp är uppbyggt på rasåtskillnad och rasförtryck. Sydafrika står i dag ekonomiskt starkare än kanske någonsin. Därigenom blir det för oss endast än mer angeläget att vara med och skärpa kampen mot rasförtrycket. På förslag av den senaste liberala regeringen antog riksdagen 1979 en lag om förbud för svenska företag att investera i Sydafrika. Den lagen får inte urholkas. Lagen medgav att de företag som frivilligt anmälde sin avsikt att inte expandera sin verksamhet i Sydafrika skulle få göra nödvändiga ersättningsinvesteringar utan att i förväg få dem godkända av regeringen. Inget av de aktuella företagen utnyttjade denna möjlighet inom föreskriven tid. Detta måste tolkas som ett uttryck för att de ämnar utnyttja eventuella möjligheter att expandera i Sydafrika. Därmed har regeringen också skäl att restriktivt pröva företagens ansökningar om rätt till ersättningsinvesteringar. Får de byta utslitna maskiner mot nya med högre kapacitet, bör man räkna med att de nya maskinerna också kommer att användas för att öka tillverkningen. Företagen har ju klargjort att de inte är beredda till någon frivillig begränsning av sin verksamhet i Sydafrika. Därför måste också Sydafrikalagen tolkas restriktivt. Alternativet kan bli att man tvingas överväga ett totalt förbud mot nyinvesteringar i svenska företag i Sydafrika. Ingenting ilagen säger heller att regeringen här skall stå på pass. Enligt min mening bör den anvisa något eller några ansökningstillfällen om året, då den prövar — och avgör — företagens ansökningar. Ett sådant förfarande skulle ge regeringen en bättre överblick. Regeringen bör emellertid också ta andra initiativ. Med ökad styrka bör regeringen bl.a. kräva en internationell handelsbojkott mot Sydafrika, av samma slag som FN beslutade om mot Rhodesia. Även ytterligare nordiska och rent svenska åtgärder bör prövas. Jag vill gärna tillägga att man med betydande glädje skulle hälsa ett uttalande från näringslivet och de berörda företagen om att de själva kommit till slutsatsen, att de inte genom sin verksamhet längre vill vara med och bygga upp den sydafrikanska rasistregimen. En sådan hållning från det svenska näringslivets sida skulle vara en moralisk vinning. Jag utesluter inte heller att en sådan hållning skulle ge företagsekonomiska vinster i länder som ser kampen mot apartheidregimen som en central uppgift. Fru talman! Under senare år har exportkrediter på mjuka villkor fått växande betydelse i den internationella handeln. Detta gäller framför allt vid export till u-länder — en export som i allt större utsträckning kommit att avse stora affärer och s.k. nyckelfärdiga projekt. Företag flera av Sveriges konkurrentländer kan lämna krediter på mycket gynnsamma villkor, framför allt genom att de har tillgång till exportkredit med statligt räntestöd. Sedan 1978 finns ett sådant system även i Sverige, det s.k. SEK-systemet. Ett av de viktigaste skälen till att Sverige inte hävdat sig i konkurrensen med andra länder är emellertid att vi inte kan erbjuda samma förmånliga krediter som många andra industriländer gör. Svenska företag faller, trots sin tekniska kompetens, alltför ofta bort i anbudstävlingarna på grund av sämre möjligheter att medverka till finansieringen. Därför bör vi i Sverige överväga att under en femårsperiod införa ett tillfälligt system för förmånliga krediter vid sidan av den ordinarie biståndsbudgeten och enligt de riktlinjer som gäller för blandade krediter. Utöver att detta skulle stärka svenska företags konkurrenskraft vid u-landsaffärer skulle ett sådant system bidra till att öka den totala investeringsvolymen i u-länderna. Det skulle härigenom bli ett stöd för u-ländernas egna åtgärder — sådana som Mats Hellström nyss talade om. Förmånliga krediter innebär att det säljande landet går in och subventionerar den kredit som ges vid en affär. Det kant.ex. vara fråga om subventionerad ränta eller en förlängd kredittid. Subventioneringsgraden beräknas efter vissa regler. Man talar i det sammanhanget oftast om ”gåvoelement”. 15 96 är det minsta gåvoelementet som är tillåtet enligt internationella överenskommelser. Kostnaden för dessa förmånliga krediter är utspridda över hela den tid som krediten löper. Detta innebär att belastningen på statsbudgeten till att börja med blir mycket liten. När affärsavtalen ingås uppstår ingen kostnad för staten. Men företagen får en grund för investeringar och nyanställningar. Statens kostnader inträder först när krediten stegvis tas i anspråk. Eftersom det här ofta rör sig om stora projekt med lång byggtid dröjer detta vanligen flera år. Statens kostnader minskar sedan i den takt som amortering av lånet sker. En ökad stimulans till det svenska näringslivet genom ss.k. riktade krediter skulle alltså ge en positiv effekt på betalningsbalansen och industrisysselsättningen. Svenska företag skulle få möjligheter att göra affärer som de annars går miste om — att sälja maskiner och annan utrustning till u-länder, utrustning som dessa u-länder behöver för sin uppbyggnad. Samtidigt nås den för Sverige positiva effekten inom branscher som har framtiden för sig. Här handlar det inte om att uppskjuta dödsögonblicket för de företag som får del av stödet. Snarare är det barnmorskerollen staten spelar genom att hjälpa till att öppna nya marknader för svenska företag. De offensiva satsningarna är för Sverige inte mindre väsentliga än den beryktade svångremmen för att nå balans i svensk ekonomi. Förmånliga, till u-länderna riktade krediter är en sådan satsning. Den ger fördelar både åt oss och åt u-länderna. En tulipanaros, fru talman, som det för en gångs skull också går att göra.

Fru talman! Utan att i någon större utsträckning avvika från de uppfattningar som herr Cars framfört i Sydafrikafrågan skulle jag vilja göra några påpekanden. I den utredning som föregick denna lagstiftning kom man gemensamt fram till att det var befogat att ge utrymme för vissa dispenser. I princip kan man säga att ett av motiven var att man ville ta viss hänsyn till sysselsättningskonsekvenserna i Sverige. Vidare ville man ge ett visst utrymme för svenska företag att övervintra i Sydafrika i avvaktan på att man där får till stånd den omläggning av politiken som det är betydelsefullt att få. När vi då av dessa skäl fått denna dispensmöjlighet — den fanns med också i den proposition som herr Cars själv signerade — står man inför uppgiften att försöka tillämpa den lag som riksdagen antog. Jag vill gärna säga — det är ingen hemlighet — att det är komplicerat att tillämpa lagen. Den är faktiskt motsägelsefull i olika avseenden. Att det är komplicerat bevisas av att man inom regeringen också kom fram till olika slutsatser. Men för att denna strid inte skall få alltför stora proportioner vill jag påminna om att det som så småningom blev regeringens majoritetsbeslut grundade sig på vad kommerskollegium, som är den myndighet som skall bereda ärendena, kom fram till. Regeringen följde alltså kommerskollegii uppfattning i dessa avseenden. Herr Cars sade också att det kanske vore bra att komma fram till ett totalt förbud för investeringar, alltså även för reinvesteringar. Man skulle med andra ord slopa den dispensmöjlighet som nu finns. Jag undrar om inte herr Cars, när han funderat litet ytterligare på detta, kommer fram till att det vore ganska besvärligt att gå den vägen. Det skulle naturligtvis få besvärande konsekvenser på det viset att om man helt slopade dessa möjligheter skulle det vara samma sak som att de svenska företag som faktiskt finns i Sydafrika lika väl skulle kunna ge bort sina anläggningar till sydafrikaner. Man skulle inte längre kunna driva företagen. Det finns då ingen annan möjlighet än att ge bort anläggningarna eller till äventyrs få en viss betalning vid försäljning till sydafrikanska köpare. Man skulle inte få mycket betalt, för dessa köpare vet precis i vilket tvångsläge säljaren, dvs. det svenska företaget, befinner sig. Även om man finge en hacka som betalning för företaget, kunde man med de valutaregler som gäller i Sydafrika inte annat än sätta in pengarna på bank i Sydafrika, för att de i sin tur skulle kunna lånas ut till någon annan. Jag är inte säker på att herr Cars goda motiv för denna idé skulle befrämjas av en uppläggning som innebar att Sverige skänker bort dessa installationer till sydafrikanerna, alldeles särskilt som en sådan gåva ju vore förenad med överförande av ett omfattande tekniskt kunnande. I de här företagen —t.ex. i Sandvik AB — arbetar ju människor som har omfattande kunskaper om Sandviks teknologi. Det naturliga för dessa personer är, om Sandvik inte längre kan fortsätta med sin verksamhet, att gå över till sydafrikanska konkurrenter. Sådana finns ju. Företaget Boart är ett sydafrikanskt företag som mycket snabbt expanderar på de marknader där Sandvik AB och Fagersta AB har en mycket stark internationell ställning f. n.

Det gäller alls icke bara på den sydafrikanska marknaden utan också på världsmarknaden. Boart är ju som sagt ett snabbt expanderande företag på världsmarknaden och skulle få ett bra handtag om man så lätt kunde förvärva en hel del av de tekniska kunskaper som Sandvik och Fagersta har.

Fru talman! Syftet med Sydafrikalagen är att begränsa de svenska företagens verksamhet i Sydafrika. Orsaken till det är att en mycket stor majoritet — samtliga partier i riksdagen utom moderata samlingspartiet — ställt sig och ställer sig bakom de krav som de svartas rörelser i Sydafrika uttalat på att utländsk företagsamhet skall begränsas, eftersom företagens ekonomiska verksamhet är ett stöd för den nuvarande rasistregimen. Jag tycker det är bra att handelsministern inte avviker från min uppfattning om förhållandena i Sydafrika eller från bedömningen av Sydafrikalagen. Det är däremot enligt min åsikt synd att regeringens majoritet i ett aktuellt ärende avvikit från den tolkning av lagen som de liberala statsråden i regeringen gjort — en tolkning som jag självfallet helt ställer mig bakom.

Fru talman! Under en ganska lång tid har den borgerliga regeringens statsråd visat upp ett beklämmande skådespel. Det gäller den s.k. Telubaffären. Visst är det nödvändigt att reagera mot att Sverige utbildar libyska militärer i avancerad vapenteknik. Det finns många inslag i den libyska regimens politik som inte kan accepteras och som skall fördömas. Intressant att notera är att de som nu jagar statsråden i tidningsspalterna är en grupp antiarabiska personer, som tydligen också påhejas från ett visst håll. Vissa statsråds uppträdande är inte så värst efterföljansvärt. Ena dagen blånekar man, andra dagen görs vissa medgivanden, tredje dagen erkänner man att det finns ett visst militärt inslag i utbildningen av libyerna. Alla de här erkännandena görs allteftersom de hemligstämplade dokumenten läcker ut. Fru talman! Historien upprepar sig. Så agerade också statsråden i den s.k. IB-affären. Skillnaden är bara att det då var socialdemokratiska statsråd. Nu vill socialdemokraternas talesmän beteckna Telubaffären som ett Watergate. Vid en jämförelse borde i så fall IB-affären mer än Telubaffären likna Watergate. Frågan är om regeringen och berörda statsråd när avtalen skrevs under var så okunniga om Telubaffärens militära del som de nu vill göra gällande. Frågan är också hur pass äkta indignationen nu är från statsrådens sida över nämnda utbildning — ja, också hur pass äkta den antiarabiska lobbyns indignation är. Jag ställer dessa frågor därför att det finns långt värre inslag i vårt internationella agerande, som verkligen borde uppröra en stor del av vårt lands invånare och som också borde engagera dem som nu attackerar Telubavtalet och utbildningen av libyerna. Republiken Östtimor, belägen utanför Indonesien, utropade sin självständighet 1977 efter 450 års kolonialt förtryck under Portugal. Den styrande generalsjuntan i Indonesien omintetgjorde detta och ockuperade Östtimor och har sedan dess bedrivit ett utrotningskrig mot landets ca 1 miljon invånare. Brutaliteten från Indonesiens sida är av sådant slag att den gamla kolonialmakten Portugal reagerat mot den. Sverige har deklarerat att Östtimor har rätt till självbestämmande. Detta svarar den borgerliga regeringens utrikesminister för. I den borgerliga regeringen finns emellertid också en moderat handelsminister som heter Staffan Burenstam Linder. Han är också regeringens vapenförsäljare. Han säljer vapen till generalsjuntan i Indonesien, vapen som används mot befolkningen på Östtimor. Handelsministern har ju bl.a. uppgiften att se till att handeln blomstrar och att Bofors och statskassan får in exportmiljoner. Han ställer sig aldrig frågan hur många på Östtimor som dödas för varje vapenexportmiljon som strömmar in till vårt land. Får jag ändock fråga: Är detta inget bekymmer för handelsministern eller för utrikesministern? Solidaritet med fattiga och förtryckta är en hörnsten i svensk utrikesoch biståndspolitik för alla partier utom tydligen för moderaterna. Är det för mycket begärt att detta också tillämpas i konkret handling i fallet Östtimor och att man slutar med vapenförsäljningen till generalerna i Indonesien? Det finns en dubbelmoral i Sveriges agerande internationellt och i våra relationer till den s.k. tredje världen. Å ena sidan ger vi ett antal miljarder i bistånd till olika länder. Vi ger också ett antal miljoner till olika befrielserörelser. Å andra sidan upprätthåller vi samtidigt goda ekonomiska förbindelser med de värsta förtryckarregimerna i världen. En del av förklaringen till detta är att vårt land har ett antal stora multinationella företag som för sin överlevnad breder ut sig utanför vårt lands gränser, exploaterar andra länders naturfyndigheter och andra länders arbetskraft. För dessa svenska multinationella företag handlar det inte om solidaritet med fattiga och förtryckta — det handlar i stället om solidaritet med förtryckarna. Det handlar om att förse sig med begärliga råvaror samt att öka sina vinster för att expansionen ut i världen skall gå snabbare. Jag talar alltså inte om vanliga reguljära handelsförbindelser eller s.k. fri handel. Jag talar om svenska privatföretags investeringar i framför allt tredje världen. Dessa investeringar brukar försvaras med att de gynnar svensk handel och sysselsättningen här hemma och med att de dessutom gynnar utvecklingen tredje världen. Vissa extremer hävdart.o.m. att de är ett stöd för de fattiga och förtryckta i berörda u-länder. Så är det inte. Jag vill hävda att det är en ytterst liten procent av de sammanlagda svenska utlandsinvesteringarna i tredje världen som gynnar dessa länders ekonomi och majoriteten av befolkningen. Det finns ett antal länder, främst i Asien, som upprättat s.k. frizoner. Dessa frizoner innebär generösa villkor för utländska företag: där är fackföreningar förbjudna, lönerna är sådana att 12-15 timmars arbete krävs för att klara sig nödtorftigt, och sociala förmåner är obefintliga. Skattebefrielse och generösa avdragsvillkor gäller för företagen. Ja, t.o.m. barnarbete är tillåtet, och det är också en tvingande nödvändighet för att familjerna skall klara sig. Till dessa frizoner drar sig svenska företag, hit förlägger man sammansättningsindustrier, hit förlägger man textiltillverkning osv. Här plockas ihop vissa moment till färg-TV eller teleanläggningar som sedan kommer tillbaka hit till Sverige och monteras. På vilket sätt utvecklar detta u-landets ekonomi? På vilket sätt gagnar detta arbetarklassen i Sverige eller arbetarna i Malaysia eller på Filippinerna? I Singapore har Facit en sammansättningsfabrik för skrivmaskiner. Där sätter man ihop vissa delar, som sedan kommer tillbaka till Facits fabrik i Svängsta i Blekinge. På vilket sätt gynnas arbetarna i Svängsta och arbetarna i Singapore? Enligt min mening inte på något sätt. Arbetarna i Svängsta blir arbetslösa, arbetarna i Singapore exploateras på det grövsta. Den inhemska makteliten i Singapore tjänar en vacker slant, och aktieägarna i Facit tar hem storkovan. Det är detta som de borgerliga herrarna betecknar som frihandel. Och om man kräver åtgärder mot denna typ av utsugning, då är det protektionism enligt handelsministern och enligt förre handelsministern Hadar Cars. I Latinamerika, där förtrycket får allt fler yttringar i form av ökad brutalitet, har den svenska storfinansen sitt eldorado. Detta kommer att bli än mer gynnsamt nu när den nya administrationen i USA lovat att mera helhjärtat ställa upp för de latinamerikanska militärdiktaturerna. Är det obekant för handelsministern att de svenska företagen i Brasilien och i Chile uppträder hänsynslöst mot arbetarna och deras fackföreningar? Är det obekant att de svenska företagen använder fascisternas polis och militär för att slå ner strejkande arbetare? Jag vill fråga handelsministern hur detta gagnar svenska arbetare eller chilensk och brasiliansk arbetarklass. Denna typ av ekonomiska förbindelser stärker förtrycket i Latinamerika, förlänger livslängden på de regimer som på sitt program har förtryck och terror och gynnar en inhemsk privilegierad maktelit på bekostnad av majoriteten. För att riktigt vänslas med de latinamerikanska generalsjuntorna är Sverige medlem i den ökända IDB-banken, en bank som i första hand skall stötta militärdiktaturerna i Latinamerika, förhindra att El Salvador, Guatemala, Uruguay och Argentina blir demokratier och själva bestämmer över sina råvaror och inför grundläggande mänskliga frioch rättigheter. Stora lån har betalats ut till de värsta militärdiktaturerna. Nu kan den borgerliga regeringen visserligen säga att den socialdemokratiska regeringen hade förberett detta medlemskap. Man kan också invända att den s.k. Brandtkommissionen, där ju Sveriges socialdemokrater ingår, talar positivt om IDB. Men det gör inte denna bank på något sätt smakligare. Däremot kan frågan ställas till socialdemokraterna, var de egentligen står när det gäller medlemskapet i IDB. Vapenexport, medlemskap i imperialistiska organisationer och företagsinvesteringar i nämnda regioner och länder är någonting som hänger samman med det ekonomiska system vi har i vårt land. En förutsättning för att ändra det orättvisa ekonomiska samarbetet mellan ioch u-länder är ett annat ekonomiskt system, en planhushållningsekonomi eller med andra ord socialism. Jag har naturligtvis inte några som helst förhoppningar om att den borgerliga regeringen skall ta ett sådant steg. Men ett minimikrav är att man slutar upp med att sprida illusioner om att en rättvisare ekonomisk världsordning är möjlig under kapitalismen och att Sverige och den borgerliga regeringen skulle lägga ned stor möda på att åstadkomma detta. Den borgerliga regeringen försöker lösa den kapitalistiska krisen genom att vältra över bördorna på u-länderna: man kommersialiserar alltmer biståndet, och man gör allt för att de svenska storföretagen skall få möjligheter att exploatera u-ländernas råvaror och arbetskraft än mer. Trots detta borde det finnas möjligheter att vidta vissa åtgärder inom det kapitalistiska systemets ram. Man kan t.ex. ställa krav på de svenska företagen att de skall garantera ordentliga minimilöner, tillämpa normal arbetstid och förbud mot barnarbete och att de skall respektera de fackliga organisationerna i de u-länder där de är verksamma. Det borde också vara möjligt att delvis bryta sig ur det ensidiga beroendet av den kapitalistiska världen och öka handelsutbytet och de ekonomiska förbindelserna med de socialistiska och progressiva u-länderna. Vidare borde det vara möjligt att låta facken i Sverige få vetorätt över utlandsinvesteringarna. Det är också möjligt — och det är ett krav — att utträda ur IDB och andra imperialistiska organ.

Fru talman! Herr Måbrink hade en del funderingar om att utvecklingen i ett land som Singapore skulle vara besvärande för svenska arbetare och sysselsättningen i Sverige. I själva verket är det så att vi har ett överskott i handeln med de nya industriländerna, av vilka Singapore är ett. Vi har ett exportöverskott också gentemot Singapore. Det innebär att den utveckling som sker i denna ländergrupp är utomordentligt gynnsam för sysselsättningen i Sverige. Den ger nämligen omfattande extra sysselsättningsmöjligheter för många svenska exportföretag. Jag tycker att det skall påpekas — det finns så mycket missförstånd på olika håll om att utvecklingen i dessa länder är ett fruktansvärt hot mot oss: dessa länder är nya konkurrenter. Det leder förvisso till vissa krav på omställningar. Men de är också nya kunder och ger därigenom ökade sysselsättningsmöjligheter. Vi har som sagt gentemot denna ländergrupp ett avsevärt exportöverskott. Det tål kanske också påpekas att lönesituationen i dessa länder, som herr Måbrink tycker så illa om, faktiskt är avsevärt bättre än i flertalet länder. Lönerna i ett land som Singapore ligger långt högre än i länder som Afghanistan, Cuba, Vietnam och Tanzania, för att ta några exempel. Just det förhållandet att lönenivån är i snabbt stigande gör att dessa länder också har underlag för att vara så goda kunder till Sverige som de faktiskt är och därigenom starkt bidra till ökad sysselsättning i Sverige.

Fru talman! Jag vill till herr Måbrink säga att de uppgifter jag i den s.k. Telubaffären lämnat till riksdagens konstitutionsutskott och genom artiklar och uttalanden i pressen, radio och TV står jag för helt. Inget som framkommit har gett mig anledning att ändra något i det jag skrivit och sagt.

Fru talman! Vi får väl se vad det blir ytterligare av Telubaffären, när konstitutionsutskottet och kanske också vissa andra organ har kontrollerat den. Hadar Cars var emellertid handelsminister 1979. Då hade han chansen att stoppa hela affären, men det gjorde han inte. Staffan Burenstam Linder nämner Singapore som exempel på ett land som bidrar till att öka sysselsättningen här hemma. Så är det kanske, och det är möjligt att vi kan hitta flera exempel, men det finns också exempel på motsatsen. Men till vilket pris, Staffan Burenstam Linder, ökar i så fall sysselsättningen här hemma? I det åberopade fallet, Facit i Singapore, är förhållandet det att Blekinge snart är ett u-land när det gäller sysselsättning. Problemen där ligger i klass med dem i Norrbotten. Vad finns det för anledning för Facit, som producerar tekniskt högt utvecklade skrivmaskiner, att plocka bort ett antal jobb från Svängsta och placera dem i Singapore, när de så väl behövs i Svängsta? Att Facit gör på det sättet beror naturligtvis på, som jag har sagt tidigare, att arbetskraften är oerhört billig i Singapore - inga sociala avgifter och 12-15 timmars arbetsdag. Nu har facken i Svängsta krävt att jobben skall göras i Svängsta. Tänker Staffan Burenstam Linder ställa upp på det? Sedan gör Staffan Burenstam Linder det fantastiska uttalandet att lönerna i Singapore är mycket högre än i Afghanistan. Hur vet han det? Vad är det för resonemang? Det är möjligt att lönen är någon femöring högre per timme i Singapore än i Afghanistan, men titta då också på levnadskostnaderna! Vad är det för sätt att behandla en viktig fråga, att sväva ut på det sättet? Den fråga det här gäller är ju denna: Är det försvarbart med tanke på solidariteten med fattiga och förtryckta att tillåta svenska företag att så grovt exploatera människor i dessa länder, att utnyttja oerhört reaktionära regimers mer eller mindre människofientliga politik?
Fru talman! Herr Måbrink frågar: Till vilket pris sker denna omställning som är ett led i en dynamisk ekonomi? Ja, herr Måbrink får väl ge sig i väg till de olika företag i Sverige som har en omfattande sysselsättning på grund av export till dessa nya industriländer. Jag upprepar att nettot för svensk del i vad gäller export till dessa länder är starkt positivt, vilket bidrar till att sysselsättningen är större än den annars skulle vara. Vi exporterar mera till dessa länder än vi importerar från dem. Det är bara att titta i statistiken för att se detta. Vad sedan gäller Svängsta är det utomordentligt betydelsefullt att vi får en förbättrad konkurrenskraft i Sverige och en lönsamhetsnivå, som gör att det går att investera och hänga med i produktutveckling, för att det inte skall bli sådana stora sysselsättningsrubbningar som förekommer på olika håll. Detta är också en viktig del av regeringens politik. I det här avseendet har naturligtvis andra än regeringen också ett stort ansvar, framför allt då arbetsmarknadens organisationer. Vad beträffar inkomstnivån i de nya industriländerna, varav Singapore är ett, har den realt sett — alltså vad man tjänar i förhållande till kostnadsnivån — undergått spektakulära förbättringar. Man behöver inte vara i Singapore många minuter för att se detta alldeles tydligt. Jag tror att om herr Måbrink besökert.ex. Singapore och strax efteråt Afghanistan, behöver han inte ens studera internationell statistik för att se att inkomstnivån i Singapore är avsevärt högre. Utsträcker herr Måbrink sin resa till Vietnam eller Tanzania och en lång rad andra länder, kommer han att finna att den reala välståndsnivån i dessa länder är avsevärt mycket högre än i en del av de länder som herr Måbrink har en speciell förkärlek till.

Fru talman! Med Staffan Burenstam Linders ögon tror jag säkert att man kan se att välståndet för en liten grupp i Singapore är väldigt högt, men välståndet för den stora majoriteten ligger på en helt annan nivå. Staffan Burenstam Linder kan ju jämföra Singapore med det fattiga Vietnam, som trots allt fördelar det lilla välstånd man har jämnt över hela befolkningen. Där finns också ordentliga sociala lagar, trygghetslagar osv., som värnar om befolkningsmajoriteten. Man kan ju fråga sig: Hur stort skulle nettot vara i vårt land, om vi hade fått behålla de 100 000 industrijobb som har flaxat i väg till andra länder under de senaste åren? Jag måste också fråga: Måste vi verkligen ge oss i väg till Singapore — och här har inte bara nämnts Singapore utan också Taiwan, Malaysia, Filippinerna, Sydkorea osv. — för att ordna upp vår egen ekonomiska utveckling? Måste vi halvera gruvindustrin, skogsindustrin etc.? Är det nödvändigt att tillåta vissa privata gruvbolag osv. att lägga ned gruvorna här och i stället ge sig i väg till bl.a. u-länderna för att börja exploatera där? På vilket sätt gagnar det utvecklingen här i landet? Inte på något sätt, vad jag kan förstå.
Fru talman! Vad gäller gruvindustrin är det olyckligtvis så att kvaliteten på de kvarvarande malmer som utvinns sjunker. Det innebär alltså att brytningskostnaderna stiger, och det är ett stort problem för svensk gruvindustri, ett problem som inte på ett enkelt sätt låter sig lösas. Dessutom ” har den svenska konkurrenskraften, både inom gruvindustrin och inom andra industrier, gradvis urholkats. Det är anledningen till att industrisysselsättningen i Sverige tyvärr har minskat alldeles för mycket i omfattning, medan sysselsättningen inom den offentliga sektorn har ökat alldeles för mycket. Detta måste vi göra något åt. Men det sker faktiskt inte genom totalförbud för svenska investeringar i utlandet. Det tål att påminnas om att när berörda myndigheter har att i sådana sammanhang fatta beslut är också fackliga företrädare representerade. Så skall jag, fru talman, säga ytterligare en sak vad gäller Singapore. Herr Måbrink säger att välståndet i det landet bara kommer ett fåtal människor till del, medan den stora massan av befolkningen är djupt exploaterad. Jag vill påminna om att hyresgästbasen Erik Svensson för några år sedan gjorde sin berömda färd till Singapore för att studera de mycket progressiva bostadsförhållandena där. Jag antar att han inte reste dit för att studera hur miljonärerna bodde, utan för att studera den mycket omfattande standardstegring som hade iscensatts i bostadspolitiskt avseende. Herr Måbrink sade också att välståndet i Vietnam hade fördelats så jämnt och fint. Mig förefaller det, fru talman, som om detta välstånd har fördelats även på Laos och Cambodja, vilket jag tycker som ett fördelningspolitiskt problem borde störa herr Måbrink.

Fru talman! Efter andra världskrigets slut i maj 1945 har det ingalunda varit fred i världen. Det har förekommit inte mindre än 130-140 större eller mindre krig sedan dess. Det visar vilken vulkan vi lever på. I Brandtkommissionens rapport sägs att vi i början av 1980-talet står inför en mycket större krigsfara än någonsin tidigare efter det andra världskriget. I många delar av världen finns uppenbara risker för att krig kan utbryta. Det är därför så mycket angelägnare att vi i Sverige, i den mån vi förmår, bidrar till att undanröja krigsorsakerna. Det har väl också varit vår ständiga strävan. Har motsättningarna mellan två eller flera länder kommit så långt att krig står för dörren, är det svårt att förhindra dess utbrott. Så långt möjligt bör åtgärder vidtas tidigare. Alla konferenser som hållits och alla avtal som slutits kan ibland synas meningslösa, eftersom så många bryter mot dem, men de har dock en viss betydelse. Jag är beredd att instämma i kritiken mot att det pratas för mycket och handlas för litet i internationella sammanhang. Men vi får väl trösta oss med att det är bättre att prata än att skjuta med kanon. När samtalen har tystnat, då ligger det nära till hands att vapnen får tala i stället. Flertalet länder i världen är nu medlemmar i Förenta nationerna. I dess stadgar föreskrivs uttryckligen att konflikter skall lösas med fredliga medel och icke med vapen. Men hur många gånger har inte Förenta nationernas medlemsländer gripit till vapen i stället för att förhandla. I år är det 15 år sedan konventionerna om de mänskliga rättigheterna antogs i Förenta nationerna. I båda konventionerna föreskrivs att alla länder har rätt till självstyre. Att det har förekommit många brott mot dessa konventioner har framgått av dagens debatt, och var och en kan lätt kontrollera dessa fakta. Det står också om rätten att fritt få bilda fackföreningar och att fritt få ansluta sig till internationella fackorganisationer. Det har stor aktualitet när man betänker vad som har förekommit i Polen. Polen har enligt FN:s stadgar full rätt att bilda fackorganisationer liksom att strejka. Det förekommer ofta att en medborgare i olika avseenden inte kommer överens med sitt eget land. Det är uttryckligen sagt i de konventioner som jag åberopar att alla skall ha rätt att lämna eller emigrera från ett land, inbegripet sitt eget. Det finns länder som har skrivit på konventionerna om de mänskliga rättigheterna men som grovt bryter mot denna bestämmelse. I svensk utrikespolitik har vi alltid ansett det vara en hederssak att i handling fullfölja vad som utlovats i tal i olika fora. I Förenta nationerna eller andra internationella organ har Sverige försökt att på ett så tidigt stadium som möjligt tillkännage att vi ämnar ansluta oss till en konvention, ge vissa anslag till internationella ändamål eller göra andra utfästelser. Det måste dock medges att vårt land inte har ställts inför så svåra avgöranden som har förekommit i en del andra länder. Icke desto mindre är det med stort beklagande man måste konstatera att i synnerhet stormakterna men också många andra länder i handling så litet följer upp vad som utlovats i stora tal. Alla de 154 medlemstaterna i FN är givetvis enligt egen utsago mycket fredsvänliga och önskar ingenting hellre än fred och nedrustning. Många har nog ett ärligt uppsåt, men andra kan på samma gång som man betygar sitt fredsintresse ockupera ett annat, mindre land med ett hänsynslöst bruk av en väldig vapenarsenal. Sovjetunionens tal om fred och självständighet blir inte trovärdigt så länge man med vapenmakt undertrycker Afghanistan. Förhållandet är detsamma när det gäller Vietnams undertryckande av Kampuchea och Tanzanias trupper i Uganda. Någon motivering för att Cuba skall hålla trupperi en rad afrikanska länder finns inte heller. Sydafrikanska republiken bör givetvis låta bli att attackera sina grannländer och att på ett orättmätigt sätt vägra Namibia den frihet och det självstyre landet är berättigat till. Också i andra delar av världen förekommer det hot och angrepp mot frihet och självstyrelse och brott mot konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Det går ju alltid att upprätta marionettregeringar, som sedan begär s.k. hjälp från det land som fått till stånd dockregeringen. Det torde inte vara svårt att leta upp ett antal personer som är villiga att agera regering. Då det större landet egentligen har tillsatt dessa regeringsmedlemmar, torde det inte heller föreligga några svårigheter att få regeringen att begära hjälp från det större landet. Sedan förklarar den angripande stormakten att man från den — som de alltid uttrycker det — lagliga regeringen har fått en vädjan om hjälp för att kväsa de s.k. terroristerna. För att nå resultat i freds-, säkerhetsoch nedrustningsarbetet fordras det god vilja och förståelse för andras synpunkter. Vid arbetet för fred och säkerhet läggs det givetvis fram en mängd förslag. Dessa måste sammanjämkas så att man får beslut som kan leda till resultat. Bristen på samarbetsvilja orsakar dock ofta en omröstning där majoriteten är knapp. De länder som inte röstat för förslaget anser sig inte bundna av vad som har beslutats — och beslutet blir verkningslöst. Vid senare tidpunkter åberopar länderna vanligen sina egna förslag och beklagar att de inte blev antagna. Finns det inte mera positiv vilja, kan man inte heller vänta sig verkliga resultat vare sig i fredseller i nedrustningsarbetet. När man i dessa sammanhang använder ordet ”villkorslöst” innebär det egentligen att man slår igen dörren till samarbete. Om båda parter hävdar att det skall ske villkorslöst, då kan man inte förhandla. Detsamma gäller då mani andra sammanhang talar om en paketlösning, att allt skall genomföras. Då går det inte heller att samarbeta. Fru talman! Efter dessa principiella åsikter vill jag nu tala om några av de problem som berörts i regeringsdeklarationen — vilken jag inte har något att invända mot — och vad Sverige skall kunna göra för att bidra till lösningen av dessa problem. Nedrustningsförhandlingarna i Gené&ve har alltid gått trögt, mycket beroende på att de båda stormakterna USA och Sovjetunionen inte visat någon aktivitet för att få fram verkliga resultat. När nedrustningsfrågorna sedan kommer för behandling i Förenta nationerna hålls en mängd tal där alla betygar sin fredsoch nedrustningsvilja, och vid ärendets slutförande har det antagits ett stort antal resolutioner, men de är knappast av den arten att de leder till något resultat. De flesta sådana tal består av tre delar. Den första är en redogörelse för hur fruktansvärda rustningarna är och hur mycket man skulle kunna göra om alla dessa pengar användes för fredliga ändamål. Den andra delen består av en deklaration om hur fredsälskande det egna landet är och den tredje av ett beklagande av att man tyvärr inte vågar nedrusta, av risk för att andra rustar — och då kan man bli överfallen av någon illasinnad motståndare. I själva verket har nedrustningsförhandlingarna inte ens teoretiskt lett till någon sorts nedrustning, utan vad man talat om är en begränsning av rustningarna, att man möjligen skulle kunna stoppa dem på nuvarande nivå — men att utvecklingen skulle gå andra vägen, mot nedrustning, har vi inte nått fram till. Jag tror inte heller att ett lands isolerade nedrustning skulle utgöra exempel för andra när det gäller att nedrusta. Det måste träffas internationella överenskommelser. Det finns faktiskt länder i världen där man inte har någon armé, men jag har inte någon gång hört att man åberopat dessa länder som ett efterföljansvärt exempel. Därför har jag inte uppfattningen att Sverige skall nedrusta, utan vi bör behålla det försvar vi har, på en nivå som är anpassad till våra resurser. Den fruktansvärda upprustningen kanske bör beröras med något ord. Det kan vara av intresse att nämna en del siffror i detta sammanhang. De totala rustningskostnaderna steg från ungefär 180 miljarder dollar 1970 till 500 miljarder dollar år 1980. Det är en tidsperiod som omfattar endast tio år — som skulle vara ett nedrustningsårtionde! Rustningskostnaderna steg alltså från 180 miljarder till 500 miljarder dollar på de tio åren! Om den här trenden fortsätter räknar vi med att vi under 1980-talet skulle snabbt komma upp till rustningskostnader på 600 miljarder dollar per år. Det skulle innebära att vi skulle använda 2 miljarder dollar om dagen jämfört med början av 1970-talet, då vi inte använde mer än 1 miljard dollar om dagen. Det tenderar alltså att bli en fördubbling i fråga om rustningskostnader på den tiden. Det har tidigare talats om vapenhandeln, och man räknar med att vapenhandeln år 1978 var uppe i 21 miljarder dollar. Det bör observeras att två tredjedelar av denna vapenexport gick till u-länderna. Den vanvettiga rustningsivern i vårt land sträcker ut sig till att i den väldiga kapprustningen inrymma också den värld som inte tidigare haft sådana tendenser. Om man studerar vem som har vapenresurserna finner man att de två stora supermakterna stod för 58 96 av utgifterna för rustning. Och tar vi med deras allierade står de länderna totalt för 80 26 av hela vapenrustningen i världen. Det har talats mycket om vad man skulle kunna använda alla dessa pengar till. Jag skall ta ett enda exempel. Malarian är fortfarande en stor plåga för världens länder. Man har beräknat att det skulle kosta 450 miljoner dollar att bekämpa denna svåra sjukdom i hela världen, och det är en tusendel av de kostnader som används till rustning. — Jag har nämnt detta som ett exempel på vad pengarna skulle kunna användas till. Den förre presidenten i Amerika, Eisenhower, sade att varenda kanon som tillverkades, vartenda krigsskepp som sjösattes osv. skulle komma att bli ett hinder för att ge människor i världen mat, kläder och annat som de behöver. Fru talman! Jag har velat anföra några av dessa exempel. De har anförts tidigare, men det kan finnas anledning att i denna debatt också något tala om vilken plattform vi just nu står på i fråga om rustningar. Och jag har tyvärr fått anlägga litet pessimistiska tongångar, eftersom jag tycker att viljan är för svag — i synnerhet hos stormakterna — att verkligen göra någonting. Jag skulle vilja nämna två saker till. Den ena är förhållandena i Sydafrika. Jag har redan nämnt Sydafrikas orättmätiga behållande av Namibia. Jag kan i någon mån förstå ett av motiven till det: Namibia är ju ett land med rika naturresurser, och Sydafrika vill naturligtvis behålla det landet så länge som möjligt. Men detta berättigar inte på något sätt Sydafrikas handlingssätt. Jag vill också understryka att det inte finns någon möjlighet för Sydafrikanska republiken att fortsätta med sin apartheidpolitik; den är en orättvisa som förr eller senare måste upphöra. Jag kan förstå att det finns vissa övergångssvårigheter, men riktlinjerna måste vara att man inte får diskriminera människor på ett sådant sätt. Jag vill dock ge en honnör åt en organisation i Sydafrika, och det är kyrkan. Den accepterar inte apartheidpolitiken utan tar avstånd från den. På kyrkobyggnaderna står det ofta: ”Katedralen är öppen för alla människor av alla raser.” Vad jag ytterligare vill tillägga är en liten undran i fråga om de olika kärnvapenfria zonerna. Den kommunistiska delen av världen visar väldigt ivrigt att den vill att kärnvapenfria zoner skall bildas i Europa, i Indiska oceanen och gärna i Norden också, men det är ganska märkligt att man inte själv framför några förslag om kärnvapenfria zoner inom sitt eget område. Det vore önskvärt för världsfreden att få en sådan debatt på det området också, så att kärnvapenfria zoner kunde bildas, inte bara av den ena delen av världen, utan också av den andra. Jag har tidigare sagt att jag instämmer med vad som står i regeringsdeklarationen, varför det inte finns någon anledning för mig att ytterligare kommentera innehållet i den.